Fru talman! Det känns litet nattståndet faktiskt att stå här och debattera det föreliggande betänkandet efter den proposition som lades fram i morse. Det borde vara så att den propositionen hade blivit ett betänkande som vi i dag skulle diskutera här. Socialdemokraterna flaggade för en tillväxtproposition redan under hösten 95. Ja, det var tidigare än så, det var våren 95 och sommaren 95, och sedan blev det oktober 95. Och då kom en tillväxtproposition, men den innehöll inte så mycket. Därefter skulle det ha kommit en sysselsättningsproposition under våren. Den har uteblivit. Därefter sade man att man skulle lägga fram en sysselsättningsproposition den 28 Den sysselsättningsproposition som nu läggs fram innehåller med nödvändighet ganska mycket på skatteområdet och ganska mycket på det näringspolitiska området för att öka sysselsättningen och för att bättra på företagsklimatet i landet. Det är därför väldigt synd att vi inte här i dag kan debattera den proposition som är framlagd. Vi får kanske komma med litet synpunkter. Det betänkande vi nu har framför oss kan vi ha synpunkter på, och vi kan ha tagit ställning till de olika momenten här, men allt känns ju som sagt litet nattståndet när vi vet att det kommer någonting annat. En del av det som kommer är mycket bra saker, saker som vi i Vänsterpartiet faktiskt har motionerat om, kanske inte med exakt samma formuleringar, men vi har försökt lägga förslag åt det hållet tidigare. Det föreliggande betänkandet innehåller en mängd olika beskattningsförslag som gäller energi, förmögenhet och statsskatt. Det är synd att det inte handlar särskilt mycket om småföretag, men vi har som sagt dagens framlagda proposition. Jag tänkte att jag skulle ta några minuter till att presentera den politik som Vänsterpartiet står för när det gäller småföretag. På arbetsgivaravgiftsområdet har vi lagt förslag inom tjänstesektorn och förslag om en reducering av egenavgifterna för egenföretagare. Vi har sagt att man borde ta bort egenavgifterna på de första 40 000 kronorna i taxerad inkomst. Varför har vi valt denna metod i stället för att generellt, som socialdemokraterna nu föreslår, minska arbetsgivaravgifterna med 5 % på ett underlag upp till 180 000? Jo, det är för att öka uthålligheten för dem som har det absolut svårast. Ett grundavdrag, som man kan kalla det, på egenavgifterna i detta fall skulle öka uthålligheten men också skapa incitament för sådana som vill starta företag och på prov gå in och köra i gång någonting. Vi har också föreslagit att man skall göra någonting åt dubbelbeskattningen. Vi vill i första hand att detta sker på företagssidan. Vi vill att pengarna skall stanna i företaget, för det är där de gör mest nytta. Nu vet jag att man på Finansdepartementet arbetar med detta och att man för tillfället har räknat ut den metoden. Jag är inte så säker på att den kommer att räknas ut i slutändan i alla fall. Jag tror att det kan finnas möjligheter att göra en konstruktion som innebär att dubbelbeskattningen tas bort i företagsledet. Vi har också i ett flertal motioner föreslagit enklare regler för beskattningen av små och medelstora företag, framför allt av enskilda firmor och handelsbolag. Jag är också glad att Socialdemokraterna och Centern aviserar sådant framåt hösten. När det gäller tjänstebilsbeskattningen - eller skall vi kanske skilja litet grand på vad som är tjänstebil och vad som är förmånsbil? När det gäller förmånsbilsbeskattningen tror jag att det nya förslaget är ett steg i rätt riktning. Men jag tycker inte om att det inte finansieras inom det egna systemet. Jag tror att man kunde ha fått en litet skarpare miljöprofil på detta genom att öka kostnaderna ytterligare litet grand för dem som kör mera. Men det finns ju tid för Socialdemokraterna och framför allt Centern i detta fall att driva frågan dithän att förslaget blir litet vassare och får litet skarpare miljöprofil. Vi vill inte höja fribeloppet i förmögenhetsbeskattningen från 800 000 kr till 900 000 kr. Vi vill att man först tar förmögenhetsbeskattningsreglerna i ett sjok och att man genomför alla förändringar som behöver göras. Det innebär t.ex. att gå från sambeskattning till enkelbeskattning - inte änkebeskattning utan enkelbeskattning! Vi vill att man i stället för att höja beloppet skall reducera förmögenhetsvärdet för permanentboendefastigheterna. Då drabbas inte de som drabbas av stora taxeringshöjningar på samma sätt. De får inte den dubbla effekten av att de får kraftigt höjd fastighetsskatt och dessutom förmögenhetsskatt som lök på laxen. När det gäller det arbetande kapitalet har vi varit motståndare till att OTC-aktierna skall inräknas i förmögenhetsunderlaget på det sätt som har aviserats men som nu förhoppningsvis försvunnit. Att gå från sambeskattning till enkelbeskattning kommer naturligtvis att innebära ett krav på att beloppen justeras. Annars blir det en väldigt stor lättnad i beskattningen. Det är därför vi säger nej till de höjda beloppen för tillfället. Vi vill se en ny förmögenhetsbeskattning, också med en breddad bas. Vi kan inte gärna gå emot det nya förslaget om momsredovisningsreglerna, eftersom det var det förslaget Vänsterpartiet lade i skatteutskottet. Vid skatteutskottets behandling föreslog vi just att omsättningsgränsen skulle höjas från 10 miljoner till 40 miljoner för att inte så många företag skulle drabbas. Nu är väl i och för sig momsdebatten ett exempel på att företagen vill sätta någon form av gräns. De säger: Hit men inte längre. Det har varit ganska mycket överord i momsdebatten, och det är nog litet fel när man säger att många företag får förskottera momsen till staten. Det finns ett antal företag som hamnar i den situationen, men den företagare är inte född som inte anpassar sig efter detta system. Så är det. Ju större företaget är desto större möjlighet har det att göra denna anpassning. Därför är gränsen på 40 miljoner nog ingen katastrof för något företag, skulle jag vilja säga. Hade man haft kvar gränsen på den litet lägre nivån är risken att resurserna för att göra den anpassning jag talade om kanske skulle ha saknats. Jag menar att debatten och mängden brev och uppvaktningar vi har fått inte riktigt står i proportion till förslaget som sådant. Vi gjorde vår bedömning utifrån rent praktiska aspekter och naturligtvis med tanke på vad som faktiskt skulle försämra företagarklimatet. Många av de förslag som läggs fram har inte så stor ekonomisk betydelse för företagen, utan de har snarare en psykologisk betydelse. Det gör saken ännu värre. Jag skulle vilja hävda att det är värre om vi får ett psykologiskt dåligt företagsklimat än om man försämrar företagsklimatet litet grand ekonomiskt. När det gäller förslaget om höjning av den allmänna statsskatten från 100 till 200 kr vill jag säga att jag personligen kan tänka mig att höja till 500 kr. Men vi går emot höjningen därför att det inte finns någon fördelningspolitisk profil. Det har betydelse hur man använder de pengar man får in. Använder man dem till att justera grundavdragen på så sätt att låginkomsttagarna får lägre skatt och höginkomsttagarna får högre skatt kan jag ställa upp, men vi tycker att det är fel att bara rycka loss pengarna och plocka in dem till statskassan utan att ge åtgärden en fördelningspolitisk profil. Därför går vi emot förslaget. Den stora och kanske mest komplexa frågan i betänkandet - det nästan överskuggande problemet - är höjningen av skatten på el till industrin. Den innebär de facto att det finns företag som får väldigt stora problem. Det har pekats på Vargön Alloys, som kanske är ett av de mest energieffektiva företag som finns. Enligt uppgift levererar man 80 % av värmen till Vänersborgs kommun. Man levererar värme till Modos pappersfabrik Holmen Paper. Om vi inte vidtar åtgärder är det risk att 1 800 arbetstillfällen försvinner. Det är inte bara inom Vargön Alloys som det kan bli aktuellt. Det finns många basindustrier som riskerar att slås ut. Det handlar om 5 000-10 000 arbetstillfällen. Detta skall vi rösta om i riksdagen i dag, samtidigt som regeringen lägger fram en sysselsättningsproposition. Det känns litet knepigt. Det bästa som kan ske är troligen någon form av skattenedsättning för leveranser som sker till industrier som använder elen snarare som en råvara. De industrierna har väldigt svårt att minska sin förbrukning. De har oerhört svårt att minska sin elkonsumtion om de över huvud taget skall kunna syssla med den verksamhet de sysslar med. Jag hoppas att regeringen ämnar fundera över detta. Det har ju uttalats ett och annat. Jag tror att man måste fundera ganska snabbt och se till att förslaget inte blir verklighet. Jag vill säga till K-G Svensson att det är litet synd att Moderaterna och de borgerliga alltid har sådan vansinnig otur när de kommer i regeringsställning. Det var likadant 1976 som 1991. Allting gick utför. Socialdemokraterna hade kanske tur när de kom till makten igen 1982 och 1994, men det sägs ju att en bra målvakt skall ha tur. En sak är säker: det är förödande med målvakter som hela tiden har otur. Samma sak gäller kanske för regeringar. Ni gjorde ju ett och annat misstag i ingången till den lågkonjunktur som ni hamnade i, K-G Svensson. Ni gjorde kanske precis tvärtom mot vad man borde ha gjort i det läget. Slutligen vill jag kommentera det Isa Halvarsson sade. Jag har aldrig sett några företag som inte vill öka sin omsättning. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns företag som inte vill växa, dvs. anställa mer folk i det korta perspektivet. Men hävdar man att ett företag inte vill öka sin omsättning har man nog missat företagandets grundläggande drivkrafter. Jag har också läst utredningar om att företagare är tveksamma till att anställa folk för att expandera. Varför är man detta? Jo, av den enkla anledningen att man är osäker på marknaden och på att omsättningen verkligen finns där. Men om möjligheten finns skulle jag vilja se den företagare som säger nej till att öka sin omsättning. Jag har aldrig träffat på någon sådan. Jag står naturligtvis bakom alla våra reservationer i ärendet, men jag tänker bara yrka bifall till reservation 30.

Fru talman! Jag vet inte vad Per Rosengren träffar för företagare. Jag har dock träffat företagare av kött och blod, som jag refererade i mitt anförande, som upplever de olika gränser som sätts som arbetssamma och psykiskt jobbiga. Man har sagt detta t.ex. när det gäller momsinbetalningarna.
Fru talman! Jag har som sagt träffat på företagare som tycker att det är jobbigt och slitigt och som gör allt för att få upp sin omsättning, oavsett om de har en omsättning på 8-10 miljoner, där gränsen låg förut, eller på 39-40 miljoner. De är glada för varje omsättningskrona de kan få in för att klara sina fasta kostnader. Jag önskar att Isa Halvarsson presenterar mig för de företagare som säger nej till en omsättningsökning.

Fru talman! Man kan naturligtvis i varje sammanhang och i varje debatt beskriva precis allting som man tycker och tänker i det aktuella ämnet. Emellertid tycker jag att det kan kännas litet överflödigt just en sådan här kväll, när vi har haft en tämligen grundlig genomgång av det betänkande som kom från finansutskottet - nr 10, om riktlinjer för den ekonomiska politiken. Därför tänkte jag begränsa mig till ett antal av de punkter vi har att behandla i skatteutskottets betänkande 31. Låt mig bara först göra en rent generell reflexion. Det gäller hur skattepolitiken utformas och hur den är kopplad till det betänkande som vi har diskuterat tidigare i dag. Vad man kan konstatera är att det saknas en bedömning av utvecklingen av skattekraften och de skatter som vi diskuterar. Den diskussion vi för blir litet begränsad. Den blir begränsad i tiden och till ett fåtal ämnen och punkter. Vi vet att hela skatteområdet hänger ihop. Samhällsekonomin är ganska komplex. Det skulle egentligen krävas en mer övergripande bedömning av vad man förväntar sig av skatteutvecklingen under t.ex. en treårsperiod. Det är bara att konstatera att en sådan bedömning saknas i regeringens underlag. Vi får leva med bedömningar av kostnadernas utveckling under en längre period. När det gäller intäktssidan får vi nöja oss med ett betydligt kortare tidsperspektiv. Det är naturligtvis inte särskilt bra. Jag hoppas att vi kan få en förändring i framtiden. Låt oss återvända till det betänkande som vi har att diskutera nu. Jag skall bara nämna några av de punkter där vi har haft en del avvikande meningar gentemot det förslag som regeringen har lagt fram. Vi står bakom en hel del av de förslag som finns i betänkandet. Vi tycker att de är bra. De ligger i linje med den politik som Miljöpartiet har drivit. Jag tänker på energiskatteområdet. Det finns en detalj som för många människor är ganska viktig. Den gäller fastighetsbeskattningen. Regeringen lägger fram ett förslag som går ut på att man höjer gränsen för förmögenhetsbeskattning med 100 000. I propositionen anger man att motivet är att man vill mildra effekterna för dem som har fastigheter i särskilt utsatta områden. Det mest logiska vore att man också begränsade reduceringseffekten till dem som har fastigheter. Nu väljer man i stället en generell förändring som även omfattar dem som inte har fastigheter. Det tycker vi är fel, och det har vi utvecklat i en reservation. Vi tycker att man i stället kunde ha nöjt sig med att de människor som får höga fastighetstaxeringsvärden kunde få en reduktion när de tar upp fastigheten till förmögenhetstaxering. Det är ett rättvist och bra sätt att lösa det här problemet. Det handlar alltså inte om ett verkligt värde utan om ett skenbart värde. Det är inte bra. Man har också sagt att man bör höja beskattningen av aktieinnehavet till 100 % av innehavet. Det tycker vi är fel, eftersom det finns en latent skatteskuld i det här värdet. Det vore litet fel att beskatta detta, eftersom man riskerar att riskvilligt kapital undandras. Man bör se energiskatterna i ett litet större sammanhang. Flera av dessa skatter ligger, som jag sade, i linje med den politik som Miljöpartiet har drivit tidigare. Men man bör se det här i ett perspektiv där man byter energiskatterna mot andra skatter. Jag talar om en skatteväxling. Tyvärr kan man konstatera att de förslag om energiskattehöjningar som nu har lagts fram i huvudsak bara är till för att finansiera andra åtgärder. Det är litet synd. Vi hade helst sett att man hade sänkt skatten på arbete. På det sättet kunde man se till att företagen inte urholkas genom att kostnaderna höjs. Det hade också lett till att man kunde få ned beskattningen på arbete - arbete vill vi gärna ha. Däremot kan vi undvara konsumtion av energi i rätt hög utsträckning. Det är många som säger att det är ett elände med energibeskattningen. Vi har hört om exempel på företag som kommer att råka väldigt illa ut. Av en del debattörer kan man få intrycket att det går att höja eller sänka skatter utan att det uppstår några förändringar. Det är något märkligt. Självfallet blir det förändringar om man höjer eller sänker skatter. Själva avsikten med att växla skatter är just att det skall bli förändringar. När det gäller de energiskatter som nu höjs kan jag ta upp en artikel som fanns i Dagens Industri häromdagen. Man hade gjort en undersökning om vad företag tyckte om förändringar på miljöområdet. Den rörde inte miljöskatter eller energiskatter utan lagstiftning över huvud taget på miljöområdet. Det visade sig att en majoritet av företagen tyckte att det var bra med skärpta miljöregler av det enkla skälet att alla då får spela på samma villkor. De företag som vill gå före har annars den nackdelen att de tar på sig pionjärskapet och kostnaderna. Om man skapar regler som ligger i fas med utvecklingen i samhället i övrigt skapas förutsättningar för att alla företag skall kunna arbeta på samma villkor. Detta gäller naturligtvis även på skatteområdet. Det är alltså viktigt att man ser till att genomföra sådana förändringar att företagen får likartade villkor. Fru talman! Jag skall inte uppehålla mig mycket mer i den här debatten. Jag står naturligtvis bakom de reservationer som vi har, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 27 och 38. Reservation 27 handlar om slopandet av den nioöring som man har fått i reduktion vid leverans av värme till industrin. Det har framförts en del synpunkter kring detta. Det betänkande som vi nu behandlar innehåller en förändring gentemot propositionen. Man har lagt till ett återinförande av de gamla regler som gällde. Det tycker jag är en litet märklig förändring. Det är rimligt att ta bort nioöringen, eftersom kostnaderna för den restitutionen har skenat iväg på ett sätt som inte var avsett. Företag som tidigare levererade värme till industrin därför att det var kostnadsmässigt fördelaktigt har genom en omorganisation på ett icke avsett sätt planerat sig till skatteintäkter. Det blir då något ologiskt att föreslå att man skall återgå till de gamla reglerna. Med de gamla reglerna får företagen ännu mer återbäring om fossilbränslen används. K-G Svensson anförde att han såg den risken med ett avskaffande av den här nioöringen. Men man kan titta på hur verkligheten ser ut, hur strukturen på värmeverk som levererar värme till industrin ser ut. Då upptäcker man att den stora lättrörligheten när det gäller utbyte av bränslen finns hos just värmeverk. De flesta värmeverk har i dag båda teknikerna, och de har dem i en ganska modern tappning. Ett värmeverk som eldar både flis och olja kan alltså i princip byta bränsle i morgon bitti, när vi har fattat beslut här i kammaren i kväll. Det går så snabbt för dem att öka fossilbränsleanvändningen om det finns en relation mellan dessa bränslen som gör att det blir gynnsamt. Det är alltså väldigt lönsamt för dem. Det talade här om en risk för att de industrier som tar emot värmeleveranser skulle byta till fossilbränsle. Vår bedömning är att den risken är väldigt liten, eftersom de oftast sitter med långsiktiga leveranskontrakt. De har slutit dessa kontrakt eftersom de själva har en dålig teknik. De har pannor med dålig verkningsgrad. De kanske t.o.m. har monterat ut dem. I detta avseende är trögrörligheten betydande. Risken för att den här övergången skulle uppstå är i det närmaste obefintlig. Man kan kombinera förslaget om att ta bort nioöringen med riktade bidrag, vilket jag tycker är ett bättre sätt att stimulera biobränsleanvändningen. Ser man dessutom till att behålla konkurrensneutraliteten - eller, ännu hellre, att biobränslen blir konkurrensgynnade - uppstår den positiva utveckling som jag tror att man avsåg och också fick i gång från den borgerliga regeringens sida. Jag ser alltså inte den risk som K-G Svensson målar upp. Jag ser den motsatta risken. Det finns ännu större skäl för de befintliga värmeverken att förändra sin mix av bränslen om det blir en återgång till det gamla systemet. Jag tror att det bästa hade varit om man hade nöjt sig med att plocka bort denna nioöring och snabbt återkommit med förslag om hur man skall få biobränsleanvändningen att öka och om hur man skall se till att konkurrenssituationen inte försämras. Det vore det bästa sättet att hantera den här frågan.

Fru talman! Sambeskattning av förmögenhet är det enda kvarvarande momentet av sambeskattning som finns i nuvarande skattelagstiftning. Detta representerar en syn på kvinnor som måste bort ur skattesystemet. Den skattepliktiga förmögenheten beräknas gemensamt för makar som sammanbott större delen av beskattningsåret. Med makar jämställs de som utan att vara gifta bor tillsammans och har eller har haft barn tillsammans eller tidigare har varit gifta med varandra. Detta innebär att sammanboende utan barn inte sambeskattas och att de kan förlora flera tusen kronor per år om de gifter sig. Lars Hedfors och Rolf Kenneryd, detta är helt oacceptabelt och måste förändras. Gifta makar och sammanboende utan barn måste beskattas lika när det gäller förmögenhet. Regeringen skriver i propositionen att höjningen av fribeloppet för förmögenhetsbeskattningen motiveras av höjda taxeringsvärden på fastigheter. Vi kristdemokrater anser att problemen med de höjda taxeringsvärdena är så stora att de kräver helt andra åtgärder, och därför avvisar vi detta förslag. Skatten på bostadsfastigheter bör sänkas till 1,5 % av taxeringsvärdet. En regel bör införas som begränsar fastighetsskatten i storstadsområden och skärgårdsområden med extremt höga taxeringsvärden. Denna regel skulle kunna utformas så att markbeskattningen reduceras över ett visst taxeringsvärde på fastigheten. Kristdemokraterna anser att det privata sparandet skall gynnas skattemässigt av samhället. Detta gäller såväl trygghetssparande i pensionsförsäkringar som sparande i ett personligt ägande. Tyvärr undergräver Socialdemokraterna och deras stödparti det privata sparandet genom höjd skatt på pensionssparande och nu genom den föreslagna skärpningen av förmögenhetsbeskattningen på aktieägande. Detta skadar såväl det ekonomiska intresset för näringslivet som tillgången till riskvilligt kapital för företagande. Vi kristdemokrater anser att hela samhället har ett stort intresse av att många genom sitt sparande i t.ex. aktier får kunskap, intresse och engagemang kring näringslivets villkor, så att detta inte begränsas för den enskilde genom en skärpt lagstiftning. Därför anser vi att det finns många goda skäl att inte skärpa förmögenhetsbeskattningen för aktier till det fulla värdet. En sådan skatteskärpning mot ägande i bl.a. små och medelstora företag skulle vara kontraproduktiv i en tid då vi förväntar oss att just dessa företag skall expandera för att skapa tillväxt och nya jobb i Sverige. Därför avvisar vi dessa tankar. Fru talman! Regeringen föreslår att den generella statliga beskattningen skall höjas från 100 till 200 kr per inkomsttagare och år. Detta är inte problemet. Ett av Sveriges skatteproblem är att arbete generellt beskattas för högt och väsentligt högre än kapital. Detta leder till att tjänsteföretag, som väntas stå för den framtida tillväxten av nya jobb, är högre beskattade än traditionella industriföretag. I detta perspektiv var införandet av värnskatten, en höjning av den statliga skatten med 5 %, mycket olycklig. Detta felsteg innebar just höjd skatt på arbete genom att skattereformen urholkades. Tjänstesektorn är beroende av personlig flexibilitet vad avser arbetsvolym. Denna flexibilitet bör då inte störas av skärpta marginalskatter. Kristdemokraterna vill återgå till den tidigare nivån på statlig skatt på 20 %. Bättre än värnskatten skulle vara att slopa grundavdraget vid statlig skatt. Vidare har regeringen aviserat ett förslag som innebär att sjukförsäkringsavgiften för 1998 skall höjas till 5,95 %. Det skulle innebära att sjukförsäkringsdelen minskas och att detta balanseras med en höjning av den allmänna löneavgiften. Avgiften har då ingen koppling till sjukförsäkringen och är att jämställa med en ökad marginalskatt. Egenavgifterna drabbar främst personer med låga inkomster på så vis att möjligheten till avdrag före den beskattningsbara inkomsten inte ger dem så många slantar i plånboken som för en inkomsttagare med hög marginalskatt. Kristdemokraterna vill också avvisa skärpt skatt i form av egenavgifter, eftersom detta, genom avdragsrätten mot kommunalskatten, minskar kommunernas skatteinkomster med i det här fallet 6 miljarder kronor. Detta drabbar skola, vård och omsorg i kommuner och landsting. Fru talman! Beträffande näringslivets redovisning och inbetalning av mervärdesskatt anser vi kristdemokrater att tidigare gällande regler skall återinföras. Den likviditetsförsämring som genomfördes för svenskt näringsliv försämrar möjligheterna att forska, utveckla och investera i ny produktion och att därmed skapa nya arbetstillfällen och välfärd för svenska folket. Det är en oacceptabel princip att företagen skall tvingas betala in mervärdesskatt till staten innan man fått betalt för den aktuella fakturan. Den svenska regeringen bör lära sig av EU-kommissionen, som i november 1994 rekommenderade alla medlemsländer att inte kräva företagen på inbetalning av moms förrän man just fått betalt av sina kunder. Principen är särskilt angelägen för företag med mindre än 500 anställda men också för övriga. Den nu föreslagna ändringen, att höja den aktuella omsättningsgränsen från 10 till 40 miljoner, är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. Vi anser att alla företag skall ha sin betalningstidpunkt för moms den femte i månad två och inte, som nu, den tjugonde i månad ett. Kravet på långsiktighet och stabilitet i näringslivets villkor borde ha hindrat regeringen från att göra ändringar i detta system, särskilt i avvaktan på eventuella förslag från Skattebetalningskommittén om ett samlat skattekonto mellan företaget och staten. Fru talman! Regeringen föreslår i propositionen en höjning av skatten på energi i flera omgångar och för flera energislag. Regeringen förefaller inte ha beaktat förslagets konsekvenser för tillväxt och värnande om arbetstillfällen. Företrädare för svenskt näringsliv hävdar i tidningen Dagens Industri att beslutet skulle innebära att åtminstone 1 500 arbetstillfällen flyttas från Sverige. Kristdemokraterna har under lång tid förordat en skatteväxling för att minska överutnyttjandet av naturresurser och därmed också energi och till förmån för lägre kostnader för arbetskraft och stimulans för nya jobb. Det regeringen och Centern nu vill genomföra är något helt annat. Det handlar om en ensidig höjning av energiskatterna på alla fronter, utan att kostnaderna för arbetskraften sänks. Härmed förbrukas ytterligare tillfällen till skatteväxling och denna viktiga möjlighet att främja nya jobb i Sverige. Vi delar uppfattningen att ett ökat skatteuttag på kärnkraftsbaserad el är i linje med en mer rättvisande prisbild för denna elproduktion. Dessa ökade intäkter borde enligt vår mening användas för forskning, utveckling och nyinvesteringar i förnybar elproduktion baserad på biobränsle och vind. Jag vill dock i detta sammanhang peka på att en relativt fri elmarknad i Norden innebär att ökade svenska produktionsskatter kommer att leda till import av fossilbaserad energi på grund av lägre skatt i våra grannländer. I dag har vi en växande marknad för biobränslebaserade värmeleveranser med ett skattemässigt stöd. Regeringen har för avsikt att ändra detta stöd. Denna typ av ändringar är alltid olyckliga, eftersom de förändrar villkoren för de investeringar som redan har gjorts och skapar osäkerhet i lönsamhetskalkylerna inför kommande energiinvesteringar. Enligt vår mening måste biobränslenas konkurrenskraft i relation till oljeanvändningen säkras, också för andra leverantörer än de stora verken. Fru talman! Kristdemokraterna anser att om en höjd energiskatt på bränsle skall komma i fråga måste en kompensation ges till glesbygdsboende, som inte har tillgång till kollektivtrafik på samma sätt som man har i städerna. Dessa tankar finns med i Kommunikationskommitténs betänkande. Vidare menar vi att de inkomster en ökad energiskatt på bränsle ger skall öronmärkas för forskning och utveckling, till stöd för mera miljövänliga fordon och ökade miljöinsatser generellt på transportsidan. Regeringen föreslår ett nytt system för mer miljöstyrande landningsavgifter för inrikesflyget. Det ger fel signaler att besluta om lägre avgiftsnivåer. Därför är det nödvändigt att få in motsvarande miljöavgifter men med annan styrning. Kristdemokraternas motion omfattade också energibeskattningen på fodertorkar och konkurrensen med exempelvis Danmark. Vi kan konstatera att regeringens förslag tillgodoser de aspekter vi har pekat på. Detsamma gäller den aviserade bilförmånsbeskattningen, där vi har hemställt om en beskattning som är mera miljöanpassad än den nuvarande. Fru talman! Skattepolitiken omfattar de allra flesta områden, också det alkoholpolitiska. Regeringen föreslår att den skattemässiga avdragsramen också skall innehålla kostnader för alkoholkonsumtion vid representation, av förenklingsskäl. Riksdagen har ställt sig bakom en politik som syftar till att minska svensk alkoholkonsumtion med 25 % fram till år 2000, med målsättningen att minska alkoholskadorna bland medborgarna. Vi har inte varit framgångsrika, och sekelskiftet närmar sig mycket snabbt. Mot denna bakgrund är det mycket inkonsekvent av regeringen att främja konsumtion av alkohol med så svaga motiv som förenklingsskäl. Vi kristdemokrater har den uppfattningen att staten inte skall subventionera alkoholkonsumtion. Frånvaron av alkohol på arbetsplatsen bör i stället vara ett särskilt viktigt delmål för alkoholbekämpningen. Därför avvisar vi detta förslag. Fru talman! Mot bakgrund av vad jag här har anfört är det självklart att vi kristdemokrater står bakom alla våra reservationer i betänkandet SkU31.

Fru talman! Under litet styvt en timme har vi lyssnat på olika oppositionsföreträdare här i kammaren. Nog känns det ganska skönt, Rolf Kenneryd, både för svenska folket och svenska företag, att det finns en stabil s-c-majoritet, så mycket som de olika förslagen från de olika oppositionspartierna spretar åt olika håll. Skattepolitiken är viktig. Den spelar en tung roll i det moderna välfärdssamhället. Genom gemensamma insatser kan vi medverka till en infrastruktur som ger förutsättningar för tillväxt och nya jobb. Skattepolitiken har också stor betydelse för omfördelningen mellan välbärgad och fattig, och mellan olika skeden i livet för var och en av oss. I morse presenterade finansministern sysselsättningspropositionen för riksdagen. Det finns många viktiga förändringar på skatteområdet i den för att främja tillväxt och sysselsättning. En förutsättning för att det skall lyckas är att varje åtgärd är finansierad. En viktig del av finansieringen är de energiskattehöjningar som föreslås i SkU31 och som tillsammans med besparingar och en mindre höjning av den statliga skatten för alla löntagare skall finansiera en massiv satsning på utbildning. Låt mig först ge några kommentarer till de allmänna överväganden om skattepolitiken som görs i vårpropositionen. De senaste åren har inneburit svåra omprövningar av hela den statliga verksamheten. Fördubblingen av statsskulden i början av 90-talet har ställt krav på omfattande besparingar men också justeringar av skatteuttaget på flera områden. Kombinationen av skattehöjningar och besparingar har varit nödvändig för att budgetsaneringen skall kunna ges en fördelningspolitisk rimlig profil. Så betyder t.ex. den höjda kapitalskatten, bibehållandet av förmögenhetsskatten, höjningen av avkastningsskatter och värnskatten att den som tjänar hyggligt och har goda tillgångar kunnat vara med och ta sitt ansvar för saneringen av de offentliga finanserna. Ändå är det viktigt att också i en skattedebatt komma ihåg att den som allra starkast har känt av budgetsaneringen inte är den välavlönade medborgaren med en slant på banken eller hyggliga tillgångar på börsen. Det är inte heller den företagare som har en hygglig efterfrågan riktad mot sitt företag. Jag skulle vilja fråga de av er i utskottet som vill ersätta värnskattens drygt 4 miljarder eller förmögenhetsskattens inkomster om runt 3 miljarder med ytterligare besparingar om ni har funderat över hur det känns för den som har svårt att klara hyran för en tvåa eller trea. Har ni tänkt på hur det känns för den som kanske tvingas fundera på om man har råd med gymnasieutbildning för barnen när man bor i glesbygd? Vårpropositionen visar att det tunga och viktiga jobbet med budgeten varit meningsfullt. Statens behov av upplåning var för bara några år sedan runt 200 miljarder om året. Nu räknar regeringen med att de offentliga finanserna skall vara i balans 1998. En varaktigt god tillväxt, goda villkor för företagarna och hög sysselsättning måste byggas under av sunda statsfinanser. Och sunda statsfinanser når vi inte om inte alla medborgare solidariskt är med och delar ansvaret. Betänkandet innehåller förslag till finansiering av en utbildningsrevolution som i första hand skall komma de lågutbildade till del. Det innehåller också förändringar av förmögenhetsskatten för att möta höjda taxeringsvärden på småhus. Byggsektorn påverkas av den proposition om ROT-avdrag som sakbehandlas senare i dag. Några justeringar berör företagen direkt och omedelbart. Det gäller speciellt redovisningsperioderna för mervärdesskatt och ändrade avdragsregler för representation. Slutligen förutskickas att förslag om den höjning av den allmänna sjukförsäkringsavgiften för löntagare som ingår i saneringsprogrammet kommer att läggas fram i år. Utskottet har i allt väsentligt följt intentionerna i propositionen och ställt sig bakom det grundläggande synsätt som innebär att riksdagen inte får tappa greppet om statsfinanserna samtidigt som det måste skapas utrymme för framtidsinriktade satsningar på sysselsättningen. Utskottet har också sökt fånga upp viktiga frågor som tagits upp i motioner från olika politiska partier med anledning av propositionen liksom vid flera av de uppvaktningar som gjorts inför utskottet. Det har lett till att utskottet föreslår två tillkännagivanden till regeringen och också föreslår förändringar i lagtexten i två fall. Flera viktiga delfrågor berörs i betänkandetexten. I skatteutskottet liksom i förberedelsearbetet inför propositionen har Centern och Socialdemokraterna samarbetat. Också företrädare för andra partier har gjort viktiga påpekanden i samband med utskottsbehandlingen. En viktig förutsättning för att Sverige skall ha en stabil grund för den ekonomiska politiken är att det finns ett stabilt politiskt samarbete, ett politiskt samarbete som kan skapa tilltro både hos medborgarna och viktiga aktörer i och utanför Sverige. Nu till de konkreta sakfrågorna. Golvet för förmögenhetsskatten höjs från 800 000 kr till 900 000 kr. Nu, liksom tidigare, görs justeringen efter det att fastighetstaxeringen genomförts för småhusen. Samtidigt breddas förmögenhetsskatten så att börsnoterade aktier tas upp till sitt fulla värde. Moderata samlingspartiet har med en druckens envishet föreslagit att förmögenhetsskatten skall avvecklas. Det upplevs dock inte, Karl-Gösta Svensson, vara särskilt ansvarsfullt av Moderaterna att föreslå en åderlåtning av statsfinanserna med 3 miljarder kronor, samtidigt som stora medborgargrupper har svårt att få sin ekonomi att över huvud taget gå ihop. 800 000 kr. Det kan låta bra, men jag vill varna, Per Rosengren, för den allvarliga risk som finns om man inte justerar gränserna för förmögenhetsskatten. Avstår riksdagen från att justera golvet något så när i takt med inflationen, finns nämligen risken att allmänhetens förtroende för förmögenhetsskatten som en skatt på något större tillgångar minskar. Det förslag som regeringen har lagt innebär en något försiktigare justering än inflationsuppräkningen. Det i sin tur har samband med det extremt allvarliga statsfinansiella läget. Utskottet säger också ja till regeringens förslag om ändrad beloppsgräns för snabbare redovisning och betalning av mervärdesskatt. De företag som har en omsättning under 40 miljoner kronor per år kommer inte att behöva betala in mervärdesskatten förrän den 5 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång - inte, som för närvarande, den 20 i månaden efter redovisningsperioden. Detta har nämnts av flera talare tidigare här. Den tidigare gränsen var Utskottet har också gjort en mindre justering av lagtexten för att inte företag med export och import inom EU skall få sina export eller importvaror dubbelräknade när beskattningsunderlaget läggs fast. I betänkandet säger vi också ja till ett motionsyrkande från Isa Halvarsson och Karin Pilsäter med krav på att regeringen ser över reglerna för handelsbolagens redovisning. Nuvarande regler kräver att även handelsbolag med mycket liten omsättning skall redovisa sina momsintäkter månadsvis. Det kan knappast vara rationellt vare sig för dem eller för skatteförvaltningarna. Någon lagtext lägger vi dock inte fram här, utan vi förutsätter att regeringen återkommer med ett konkret förslag som underlättar för de små handelsbolagen. Fru talman! Det börjar växa fram en djup insikt om att mänsklig kunskap kommer att spela en allt viktigare roll för framtidens tillväxt och välfärd, medan hushållning med både råvaror och energi är en förutsättning för överlevnad. Det är därför naturligt att den utbildningssatsning som tillhör nycklarna till framtidens jobb till stor del finansieras genom höjningar av energi och miljöskatter. Energiskatten höjs för samtliga bränsleslag. Detta sker i två steg. Vid varje tillfälle höjs skattesatserna för bensin och olika bränslen för motorfordon med 2,5 %. Skatten på el höjs med 1,5 öre per kilowattimme. Övriga energiskatter höjs med 10 %. Samtidigt höjs produktionsskatterna på elektrisk kraft från kärnkraftverk och äldre vattenkraftverk i två steg med sammanlagt 2 öre per kilowattimme. De höjningar av energiskatterna som nu sker är ett led i omställningen mot ett energisnålare och mera hållbart samhälle. Under utskottsbehandlingen har vi mött en stor förståelse för behovet av ökade energiskatter, men samtidigt finns det en oro för effekterna för några av de mest energiintensiva företagen. Därför är det viktigt att notera vad skatteministern sagt i anslutning till en interpellationsdebatt här i riksdagen. Den debatten återges i utskottstexten. Skatteministern säger där att han är beredd att följa upp effekterna av produktionsskatterna med hänsyn både till svensk kraftindustris konkurrenskraft och till de företag som har svårast att ställa om till en energisnålare produktion. Uppföljningen görs under hösten och innan steg 2 i produktionsskattehöjningen genomförs. Det andra ledet i finansieringen av utbildningssatsningen är en mindre höjning av statsskatten. Den s.k. hundralappen, som betalas av alla löntagare, höjs till 200 kr. Det betyder inte mer än drygt en tia i månaden för varje löntagare men ger ändå statskassan en hygglig inkomst - 600 miljoner kronor om året. Fru talman! I betänkandet föreslås också att den s.k. nioöringen, som kompenserat värmeleverantörer som distribuerat värme till industrin, avskaffas. I dess ställe föreslås en komplettering av lagtexten beträffande värmeleveranser till industrin som tidigare omfattats av industrinedsättningen. Förändringen är nödvändig för att förhindra att kostnaderna för Statsverket drar i väg utan kontroll. Nioöringen var avsedd som en kompensation till fjärrvärmeverken och syftade till att stimulera biobränsleanvändningen. Genom att många företag har tänjt på regelverket har statens kostnader för kompensationen tredubblats. Det kan inte försvaras statsfinansiellt, varför regeringen i stället kommer med en särskild kompensation till de värmeföretag som har en stor andel industrileveranser och som i stor utsträckning använder biobränslen. Jag vill understryka vikten av att regeringen snabbt tar fram en konkret modell för kompensation till berörda värmeverk. Jag vill också, fru talman, understryka betydelsen av att koldioxidskatten för industrin höjs, såsom tidigare aviserats för riksdagen. Utskottet har i anslutning till behandlingen av energiskatterna också biträtt ett motionsyrkande från för att underlätta växthusnäringens likviditet i avvaktan på nya regler för koldioxidbeskattning av industrin och växthusnäringen. Därmed biträder utskottet också i allt väsentligt ett moderatyrkande om växthusnäringen. I utskottstexten uppmärksammas regeringen på de speciella problemen för vissa näringar. Det gäller grönfoderindustrin, som genom särskilda EU undantag för den danska industrin har svåra konkurrensproblem. Det gäller också företag som är beroende av tillgången på t.ex. råtallolja och spån och som får höjda priser på råvarorna i den i grunden positiva konkurrensen om biobränslen inom en mera miljöanpassad energisektor. Fru talman! I och med dagens presentation av sysselsättningspropositionen förefaller regeringen ha kommit fram till en långsiktigt stabil och miljömässigt riktig lösning på frågan om tjänstebilsbeskattningen. Utskottet har efterlyst ett system som gör tjänstebilsinnehavarna mera känsliga för marginalkostnaden och för drivmedelskostnader och som samtidigt underlättar förnyelsen mot en mera miljövänlig bilpark. Kombinationen av slopad bilaccis, rörliga drivmedelskostnader och slopad överbeskattning av tjänstebilarna bör tillgodose både bilindustrins och miljövårdens intressen. Fru talman! Betänkande 1995/96:SkU31 är ett led i ett gemensamt arbete mellan Centern och Socialdemokraterna för att skapa förutsättningar för en stabil ekonomi och nya jobb. Detta fylls upp av den sysselsättningsproposition som regeringen i morse lämnade och kommer att följas av många viktiga initiativ för tillväxt och sysselsättning. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Inga klara besked ges till de anställda på Vargön Alloys i Vänersborg. Ett lagförslag genomdrivs, trots att man ser de negativa effekterna. Företaget kan få flytta från Sverige och arbetstillfällen kan förloras, samtidigt som vi i dag har en stigande arbetslöshet - från en redan rekordhög nivå. Det är rätt märkligt att Socialdemokraterna håller fast vid ett dumt förslag som gör att det blir osäkerhet och ryckighet i beskattningen. Framför allt gäller det de aktuella näringsföreträdarna och det näringsliv som berörs av de stora skattehöjningar på 5 miljarder kronor som vi strax kommer att fatta beslut om. Jag frågade Inger Lundberg om hon inte kände oro för den utveckling som vi i dag ser med ett ökat bidragsberoende för vanliga inkomsttagare. Detta beror ju, Inger Lundberg, på de enorma skattehöjningar som ni har bidragit till. I dag har en normalfamilj, med vanliga inkomster under brytpunkten, fått en skatteökning med minst en tusenlapp. Om hänsyn tas till den mängd kommuner där kommunalskatten höjts, blir det fråga om uppemot Jag tog här exemplet med den person som med normalinkomsten 14 500 kr hade 6 700 kr över när skatten var betald att betala sina levnadskostnader med. Bidragsberoendet ökar. Det är en allvarlig samhällsutveckling som jag tycker att Inger Lundberg borde reagera över. Hon borde se de långsiktiga effekterna av en sådan utveckling. Jag vill gärna ha svar på den frågan.
Fru talman! Under förra mandatperioden fanns en artikel i Dagens Industri där man konstaterade att skattekvoten hade minskat under moderat ledning. Men man konstaterade samtidigt att utgiftskvoten hade ökat mycket dramatiskt. Den låg runt 70, 75 % beroende på ett mycket starkt ökat bidragsberoende som inträffat under de borgerliga åren, när Sverige tappade i storleksordningen en halv miljon jobb. Det Socialdemokraterna nu arbetar med tillsammans med Centern är att skapa förutsättningar för nya jobb. K-G Svenson frågade efter besked. Vi ger besked till de arbetslösa. Vi ger de arbetslösa beskedet att vi är beredda att finansiera en utbildningssatsning för 130 000 människor om året. Det gäller de människor som har de största behoven av utbildning. Utbildning är en förutsättning för deras möjligheter att långsiktigt vara attraktiva på arbetsmarknaden. Vi är också beredda att titta på de mest energiintensiva företagens situation. Men det är en komplex verklighet. K-G Svenson var som jag med på olika uppvaktningar inför skatteutskottet. Där hade vi representanter för kraftindustrin som sade att de kommer att drabbas av minskade vinster och svårigheter att klara sin verksamhet beroende på att de inte kan få kompensation för produktionsskattehöjningen för industrin. Sedan hade vi å andra sidan besök av representanter för industrin. De sade att skattehöjningarna kommer att slå fullt ut på industrin. Detta är allvarligt. Låt oss, K-G Svenson, för den lilla andel av industrierna, de få industrier det gäller, göra som skatteministern säger. Innan vi går vidare skall vi se vilka effekterna de facto är för de mest energiintensiva industrierna.
Fru talman! Här höjer man skatter som direkt drabbar de anställda i olika företag. De råkar ut för arbetslöshet. Men det är mycket allvarligare än så, Inger Lundberg. I dag saknar 1 miljon människor i vårt land ett riktigt jobb. Inte ett förslag kommer från Inger Lundberg om att ta sig an de människorna. För att halvera arbetslösheten behövs 750 000 nya jobb. Ni har höjt skatter och avgifter med 80 miljarder, vilket har lett till att tillväxten fasar ner mot nolltillväxt. I dag har vi en stigande arbetslöshet på rekordnivå. Nu kommer en liten förändring i dag när det gäller sänkning av arbetsgivaravgifterna. Men det är en droppe i havet mot vad som måste ändras. Ni har under tiden genomfört förslag som medfört ökade kostnader för företagen. Budskapet från småföretag och medelstora företag har varit: Skattetrycket är alldeles för högt, och arbetsrättslagstiftningen är alltför regid. Det har inte sagts ett ord om detta i de debatter som vi har haft i dag om arbetsrättslagstiftningen. Det har inte kommit några indikationer från regeringens sida om förändringar för att skapa nya, riktiga jobb. Det är något så väsentligt i vårt samhälle. Varje jobb i den privata sektorn som innebär att en arbetslös får ett nytt jobb ger offentligheten 200 000 kr. Det är en sådan politik som måste bedrivas för att nå dessa effekter. Vad gör ni för ge en chans, en möjlighet, en förhoppning till den miljon människor i vårt land som i dag inte har ett riktigt jobb?
Fru talman! Det har framkommit med all önskvärd tydlighet att K-G Svenson inte har sin glada dag i dag. Om K-G Svenson hade velat öppna både ögon och sinnen litet grand hade kanske K-G Svenson kunnat tagit sig tid att läsa den sysselsättningsproposition som Socialdemokraterna och Centern har lagt fram. Den innehåller offensiva satsningar på näringslivsutveckling, kretslopp och småföretagande. Den innehåller en gigantisk Östersjösatsning, de utbildningsinsatser vi har talat om tidigare och skattemässiga satsningar på småföretagen. Jag undrar ibland om K-G Svenson verkligen vill detta. Jag undrar också: Vill Moderaterna verkligen gynna småfolket när det gäller skattepolitiken? Ni talar i dag väldigt mycket om låginkomsttagarna och behovet av att sänka skatterna för dem. Ni hade under tre år skatteministerposten. Varför var det så jätteviktigt att först sänka skatteuttaget för dem som hade stora inkomster och stora förmögenheter? Varför var det så fruktansvärt viktigt att starta med att sänka förmögenhetsskatt, gåvoskatt och arvsskatt om det verkligen var småfolket som Moderaterna värnade om?

Fru talman! Både i början och i slutet av sitt anförande försäkrade sig Inger Lundberg om att Centern var med i sammanhanget. Jag såg riktigt bilden framför mig då Inger Lundberg vänder sig om och konstaterar att Rolf Kenneryd är med längst bak på vagnen. Hon tycker också att det är skönt att det är på det sättet. Däremot är jag litet bekymrad över att hon kanske tar det som intäkt för att man är på väg åt rätt håll. Det är inte helt säkert. Jag skulle vilja fråga Inger Lundberg: Ser ni den onda cirkel som så tydligt existerar, nämligen höjda skatter i alla avseenden för företag och för enskilda? Det vågar jag nästan säga utan att ta i för mycket. Detta leder i sin tur till minskat konsumtionsutrymme för enskilda, kommuner och landsting. Det leder naturligtvis också till en mindre produktion för näringslivet. Det är inte lätt att starta företag när man inte har något efterfrågan. Detta i sin tur till ökad arbetslöshet, vilket är vårt största problem för närvarande. Ökad arbetslöshet leder till ökade kostnader. Därtill har vi budgetobalansen. Då svarar Socialdemokraterna och Centern med ytterligare skatteskärpningar. Ser Inger Lundberg denna onda cirkel?
Fru talman! Det är möjligt att Holger Gustafsson har erfarenhet från förra mandatperioden av hur det var längst bak i en svans där Moderaterna gick allra först. Den typen av samverkan där några partier som samverkar får springa i svansen blir inte så stabil. Ett sådant samarbete spricker. Skall man kunna bygga upp ett samarbete som verkligen är ett samarbete mellan olika politiska partier kan inte några springa efter i en svans. Då måste man arbeta sida vid sida med respekt för varandra som vi socialdemokrater och centerpartister försöker att göra. Först då kan det bli ett stabilt och vettigt samarbete. Jag blir kanske ändå litet grand förvånad när jag hör Holger Gustafsson tala om den onda cirkeln som drabbar låginkomsttagarna. Huvudfrågan han tog upp i sitt anförande var sambeskattningen av förmögenheter. Är detta den viktigaste frågan för svenska låginkomsttagare? Den andra fråga som han fäste väldigt stort avseende vid var frågan om värnskatten för 5 %. Menar Holger Gustafsson på fullt allvar att värnskatten allvarligt skadar förutsättningarna för sysselsättning och för människor med låga inkomster att få jobb i vårt land? Är detta Holger Gustafssons bestämda uppfattning i den allvarliga situation som Sverige är i just nu?
Fru talman! Det var över huvud taget inte frågan om någon vagn förra mandatperioden, om vi nu skall använda den bilden. Vi satt fyra partier i samma båt och arbetade tillsammans. Det var betydligt enklare. Det var ingen som hymlade om huruvida man var med i regeringsammanhang eller inte. Det behövde inte tolkas varken ut eller in. Det förhållandet är enkelt att reda ut. Jag ställde en fråga till Inger Lundberg om hon ser den onda skattecirkeln. Jag pekade inte ut låginkomsttagare eller höginkomsttagare. Jag menar bara att detta är ett samhällsproblem som jag tror att vi behöver fundera litet grand på. Man löser kanske inte budgetproblemen enbart med skattehöjningar. Man måste våga tro litet grand på stimulans också, både för konsumtion och framför allt för företagande. Jag tycker att det finns en tendens att majoriteten i utskottet, naturligtvis påhejad av regeringens förslag, tror att om åsnan klarar detta så klarar hon ytterligare litet grand, för att använda en bild igen. Kom ihåg att en regering med den här färgen tidigare har tryckt huvudet på svenska folket under vattnet med skatter. Det finns risk att man gör det igen om man inte ser denna oroväckande cirkel. Jag frågade: Ser Inger Lundberg den här cirkeln? Det vill jag ha svar på. Jag vill inte ha en ny fråga till mig.
Fru talman! Jag förstår att Holger Gustafsson tycker att det är besvärande när jag frågar om sambeskattningen av förmögenhet och värnskatt verkligen är de mest angelägna frågorna. Jag skall inte upprepa frågorna. Jag kan också konstatera att även om ni satt i samma båt var det väl ändå som om proppen gick ur mot slutet. Det gick inte så där jättebra. Det är kanske bra att litet stabilt vandra sida vid sida. Det är riktigt att det är viktigt att titta på skatteuttaget, Holger Gustafsson. Det handlar inte i första hand om skattekvotens storlek utan om skatternas fördelning på olika områden. Det är naturligtvis därför som det saneringsarbete som regeringen har genomfört består av såväl skattehöjningar som mycket kännbara besparingar. Holger Gustafsson sade att orkar åsnan det så orkar den väl det. Jag tror att det finns en stor risk att människor kan fara oerhört illa om vi skulle säga att kan vi spara där så kan vi spara där. Sedan för Holger Gustafsson ett intressant resonemang om det finns anledning till stimulanser. Jag tror att det finns anledning att på europeisk nivå diskutera behovet av en inte fullt ut så restriktiv politik som den man för i dag. Men jag bedömer att det är omöjligt för ett enskilt land som Sverige att inte ha den budgetdisciplin vi har i dag.
Fru talman! När det gäller fribeloppen i förmögenhetsskatten tycker vi i nuvarande läge att det är betydligt bättre att reducera fastigheternas förmögenhetsvärde med förslagsvis 25 % av taxeringsvärdet. Det är ju fastigheternas taxeringsvärden som gör att gränsen faktiskt måste höjas, annars hamnar man i en mycket konstig situation. Man hamnar i ett förmögenhetsskikt som innebär att man måste betala förmögenhetsskatt samtidigt som man får en ganska kraftigt höjd fastighetsskatt. De som har en förmögenhet som inte består av en fastighet har ju sina pengar. Jag tycker inte att de behöver den här reduceringen på samma sätt. Därför kan man ha kvar beloppet. Vi vill i första hand ha en samlad bedömning av förmögenhetsskatterna. Vi tycker inte att det fanns någon anledning att behandla det här förslaget just nu. Sedan har vi detta med nioöringen. Jag pratade med en chef på ett värmeverk som levererar fjärrvärme. Han sade att det visserligen ligger ett förslag om den där nioöringen, men att det är så idiotiskt att det aldrig kan gå igenom. De lät inte sina kalkyler påverkas av förslaget. Det låg ju i propositionen, men nu har ju skatteutskottet undanröjt det problemet. Jag vill slutligen framför några farhågor när det gäller den elintensiva industrin. Jag litar inte alltid på vad skatteministern säger här i kammaren. Det kan vara så att han säger en sak här, och när vi sedan ser den möda som har lagts ned i departementet stämmer den väldigt illa överens med detta. Inger Lundberg ingen som helst rädsla eller nervositet inför alla de arbetstillfällen som riskerar att gå förlorade med det nu framlagda förslaget?
Fru talman! Det är inte bara fastighetstaxeringen som föranleder att man räknar upp golvet i förmögenhetsskatten från tid till annan. Det är inflationen och kostnadsutvecklingen. Om man inte hade gjort någon form av uppräkning hade sannolikt mycket små banktillgodohavanden varit förmögenhetsskattepliktiga i dag. Det tror jag att vare sig Per Rosengren eller jag hade tyckt varit rimligt. Däremot har de här uppräkningarna på senare år gjorts i anslutning till fastighetstaxeringen. Det har varit en rimlig tidpunkt att genomföra en sådan uppräkning på, eftersom de har skett med en viss periodicitet. Jag blev kanske litet förvånad över att Per Rosengren säger att detta absolut inte får drabba villorna. Den som har en avbetald villa i dag har en mycket gynnsam ekonomisk situation i förhållande till de hushåll som har höga hyreskostnader, höga lån på en villa eller bostadsrätt eller liknande. Det är kanske inte så orimligt att just den gruppen är med och bidrar till omfördelningen över tid med det undantag som vi har uppmärksammat i skatteutskottet och som regeringen arbetar med, nämligen de som bor i områden där det egentliga boendevärdet inte svarar mot det höga taxeringsvärdet. Det gäller främst skärgårdsområdena. Sedan gällde de värmeverken. Vi gjorde en korrigering av beslutet i skatteutskottet. Slutligen när det gäller den elintensiva industrin vill jag säga att det kan finnas risker i detta. Det är därför det finns starka uttalande från skatteministern när det gäller vissa enskilda företag och från utskottet i skrivningarna.
Fru talman! Inflationen ligger i dag på 2 %. Inger Lundberg säger att de som sitter med en avbetald villa har en bättre ekonomi. Visst är det så. Men är man fattigpensionär, har byggt sitt hus på 50-60-talet och får ett så pass högt taxeringsvärde att man också får förmögenhetsskatt har man inte så mycket att betala detta med. De kan inte sälja en bit av villan för att betala sin fastighetsskatt eller sin förmögenhetsskatt. Det är faktiskt ett litet problem. Det skulle man lätt lösa genom att i stället för att göra den här höjningen från 800 000 till 900 000 göra en reducering av förmögenhetsvärdet på fastigheten. Det är betydligt rättvisare och bättre. De som har kontanter eller egendomar som är lätta att avyttra har betydligt lättare att betala en förmögenhetsskatt än vad de har som har värdet bundet i en fastighet som de bebor. Det är en viss skillnad.
Fru talman! Inflationen har varit betydligt högre än 2 % sedan förra allmänna fastighetstaxeringen. Vi har delvis haft hög inflation under den här perioden, så nog finns det skäl att göra en viss justering av värdena. Jag tror att det är bra att göra det med en viss regelbundenhet, så att man inte tvingas till mycket stora förändringar vid ett tillfälle. Jag kan inte upphöra att bli förvånad över Per Rosengrens förankring i verkligheten. Det finns i skärgårdsområdena ett antal pensionärer med mycket små inkomster och höga taxeringsvärden. Den problematiken tittar regeringen närmare på. Det kan också finnas ett antal personer i storstadsområdena som befinner sig i den situationen. Men Per Rosengren glömmer bort att BTP, bostadstillägget till pensionärer, tar hänsyn till fastighetsskatten och att taxeringsvärdet på villan inte reducerar BTP. Det finns en risk att det finns så mycket glad opportunism i Vänsterpartiet att man ramlar på i stort sett varje besvärlig debatt. Politik är svårt, Per Rosengren. Politik är inte alltid bekvämt. Politik innebär att man ibland tvingas fatta jobbiga beslut. Det måste också Vänsterpartiet orka vara med och göra, om ni inte bara skall vara ett litet käckt inslag i de politiska församlingarna.

Fru talman! Jag noterade med tacksamhet Inger Lundbergs inlägg, där hon berörde förmånsbilsbeskattningen. Hon sade att syftet är att få till ett mer miljövänligt sätt att beskatta bilarna, så att man får en miljövänligare bilpark. Jag skulle vilja ställa en fråga till Inger Lundberg med anledning av detta. Tekniken med elbilar och bilar med alternativa drivmedel står i dag på tröskeln till genombrott. Flera bilföretag, bl.a. amerikanska GM, kommer till hösten att börja tillverka elbilar med ganska god aktionsradie, och redan i dag kan man här i Sverige via Volvo köpa en mycket förnämlig eldriven småbil. Problemet är bara att förslaget till förmånsbeskattning inte innehåller några regler för hur dessa skall beskattas. När man frågar skattemyndigheterna om förmånsbeskattning av elbilar får man svaret att de går på inköpsvärdet. Tyvärr är tekniken fortfarande ganska dyr, vilket gör att förmånsbeskattningen blir högre än hos en motsvarande fossilbränsledriven bil, fast det egentligen borde vara tvärtom. På något sätt borde denna typ av bilar gynnas. Anser Inger Lundberg och Socialdemokraterna att det vore bra om man fick in en regel om förmånlig beskattning av el och alternativdrivna bilar i förslaget för att få den miljlövänliga tekniken accepterad?
Fru talman! Jag hoppas att Ronny Korsberg har respekt för att jag här inte kan ge ett svar på den frågan. Däremot kan jag säga att jag tycker att det är angeläget att diskutera frågan. Jag förutsätter att också regeringen efter den här debatten uppmärksammar problematiken. Ronny Korsberg brukar ju inte höra till dem som sätter sitt ljus under ena skäppo, så låt oss ta en diskussion om problematiken och dessa fordon i skatteutskottet. Det finns ju en grundläggande positiv inställning hos oss socialdemokrater när det gäller alternativa fordon och bränslen. Det visas inte minst i mycket av kommunal och annan samhällelig upphandling, där man försöker främja den typen av fordon på olika sätt. Om sedan förmånsbeskattningen är en möjlig väg får vi diskutera vidare.

Fru talman! Det känns oerhört inspirerande att efter en lång dags färd mot natt få ta till orda i denna spännande och värdefulla debatt till allmogens fromma. Jag tänkte inleda med att peka på några viktiga uppgifter som det svenska skattesystemet har. Det är uppgifter som i en debatt som denna gärna hamnar litet i skymundan till förmån för enskildheter. Det svenska skattesystemet skall t.ex. huvudsakligen finansiera våra offentliga åtaganden. Det skall vara så utformat att det kontinuerligt stimulerar till arbete, riskkapitalsatsningar och individuellt ansvarstagande i svenskt näringsliv och i offentlig förvaltning. Vidare skall det medverka till önskvärda beteendeförändringar hos individer och företag för att därmed möjliggöra långsiktig miljöbalans och den nödvändiga omställningen av vårt energisystem. Redan dessa tre exempel säger oss att dessa målsättningar delvis är motstridiga. De går inte att förena fullt ut. Som vanligt är den uppgift vi som politiker har att ta itu med att balansera dessa motstridiga målsättningar. Det är dessutom nödvändigt att balansera och fördela åtgärder över tiden för att en långsiktig, stabil utveckling skall vara möjlig. Låt mig ta ett par exempel ur det nu aktuella betänkandet på behovet av balansering av åtgärder och deras förläggning i tiden, båda med anknytning till energiskatteförslaget. Det förefaller nu, i varje fall i ord, finnas en bred uppslutning i kammaren kring uppfattningen att miljöskatter och miljöavgifter kommer att spela - och skall spela - en viktig roll i miljöpolitiken och i omställningen av energisystemet. Vi i Centerpartiet har länge hävdat denna uppfattning. Det innebär naturligtvis inte att en sådan princip är helt komplikationsfri. Höjda energiskatter innebär bl.a. att bensinen blir högre beskattad. Om råpriset på bensin är förändrat leder självfallet en högre beskattning till ett högre bensinpris för konsumenten. Det leder i sin tur till högre färdkostnader för dem som bor i orter och regioner med långa transportvägar och som samtidigt ofta saknar kollektiva transportmedel. I det långa perspektivet är det dock just dessa regioner som drar störst nytta av den nödvändiga omläggning av bilarnas bränsle som höjningen ytterst syftar att åstadkomma. Det främsta syftet med åtgärden är ju att ersätta fossila bränslen som drivmedel för bilar med biobränslen. Ett annat exempel som tidigare berörts i debatten är att höjda skatter på elenergi innebär högre kostnader, framför allt för dem som använder stora volymer el. Detta kan få negativa sysselsättningseffekter för just de företag som inte kan minska volymen annat än marginellt eller på annat sätt kompensera sig för kostnadsökningen per enhet. I t.ex. de berörda frågorna erfordras alltså balansering av takten i ökningen av skattenivåerna över tiden. Därvid skall också andra hänsyn vägas in. Det är bl.a. viktigt att försöka bedöma nettoeffekten på sysselsättningen och inte bara bedöma eventuella negativa effekter. Det är vidare viktigt att också väga in de kostnadssänkningar på el som avregleringen av den svenska elmarknaden har inneburit och kommer att innebära, framför allt för den elintensiva industrin. Karl-Gösta Svenson sade t.ex. i sitt anförande att höjda elenergiskatter bevisligen kommer att leda till arbetslöshet. Det återstår väl trots allt att se hur det blir med det. Risken finns; jag medger det. Men även om det brutto skulle medföra en sysselsättningsminskning är ändå det intressanta, som jag tidigare sade, vad det ger netto. Även om vi skulle förlora ett antal arbetstillfällen kan vi inte bortse från att det här också kommer att ge väsentliga tillskott till sysselsättningen genom den omställning som ter sig allt mer nödvändig att inleda. Enligt vår uppfattning är de förslag till beslut som föreslås i betänkandet en lämplig avvägning i dessa nu berörda hänseenden. Jag vill därför yrka bifall till utskottets hemställan i dessa delar. Ärligheten påbjuder mig att säga att den proposition som ligger till grund för det här betänkandet var behäftad med en del brister. Det har nödvändiggjort betydelsefulla korrigeringar och kompletteringar från utskottets sida. Det gäller t.ex. växthusnäringens energiskatter, värmeleveranser till industrin och definitionen av omsättning i systemet för inbetalning av mervärdesskatt. Utskottet förutsätter dessutom att regeringen i höst återkommer med ytterligare förtydliganden och kompletteringar. Det gäller t.ex. förutsättningar för de värmeverk som helt eller huvudsakligen eldas med biobränsle och som har industrileveranser. Det gäller handelsbolagens ställning i mervärdesskattesystemet, och det gäller grönfodertorkarna. Det gäller också elproduktionsskatternas eventuella avlösning med annat system. Sammantaget är det min bedömning att det föreliggande betänkandet innebär en framflyttning av positionerna när det gäller användandet av skattesystemet i miljö och energipolitiken och att det även i övrigt är ett litet men dock steg mot ett bättre fungerande skattesystem. Jag yrkar alltså bifall även till övriga delar i utskottets hemställan. Avslutningsvis vill jag beröra en fråga som ofta har förekommit i den allmänna debatten under senare tid. Det gäller frågan om hur man skall stimulera tjänstesektorn genom skattesubventioner av något slag. Det är en debatt som förs i allmänna och opreciserade ordalag. Exempel på det finner vi i reservationerna nr 15, 16 respektive 17.

Det innebär att det uppstår betydande svårigheter på två punkter när de allmänna målsättningarna om stimulans av tjänstesektorn konfronteras med den verklighet där vi är angelägna om resultat. Den ena punkten är definition och avgränsning av det som litet allmänt kallas för tjänstesektor. Den andra punkten är just kostnadsaspekten. Jag skulle önska att vi genom de debatter som vi har haft anledning att föra på just den här punkten under det här riksmötet skulle ha nått fram till en något större precisering från dem som ivrigast förespråkar en sådan skattesubvention. Annars ger man ju allmänheten falska förespeglingar som man riskerar att inte till någon del kunna infria. När vi återvänder till nästa riksmöte hoppas jag att vi kommer att få uppleva sådana preciseringar från dem som ivrigast förespråkar en sådan lösning.

Fru talman! Ibland kan de frågor som är av liten betydelse i kammaren få stora konsekvenser för människor utanför samma kammare. Jag tänker säga några ord om grönfodertorkarna, en näringsgren som är på väg att helt slås ut från den svenska marknaden på grund av höga punktskatter. Dessa höga punktskatter i Sverige gör att de danska konkurrenterna under den senaste tiden har tagit betydande marknadsandelar. Det står utom allt tvivel att branschens framtid är mycket mörk om det inte sker någon förändring på den här punkten. På samma sätt har vi i dag i det större sammanhanget diskuterat basindustrins energiskatter. Jag har väckt en motion i det här ärendet med den ganska enkla begäran att regeringen skall återkomma med ett förslag om utformning av ersättningsregler. Skatteutskottet har tidigare, för ungefär ett år sedan, behandlat den här frågan. Regeringen har inte återkommit med några synpunkter. Det finns därför anledning, fru talman, att i dag skicka med en hemställan om detta till regeringen från riksdagen, inte minst av den anledningen att den här branschen har mycket positiva miljöeffekter ur rent allmänna synpunkter. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nr

Fru talman! Det är intressant med det intresse för miljön som Carl Fredrik Graf säger sig ha, när han hänvisar till att den här typen av verksamhet har positiva miljöeffekter. Skälet till att vi höjer energiskatten är ju att vissa typer av energi har en miljöbelastande effekt och ger upphov till utsläpp av koldioxid, kväveoxider och allt möjligt. Det känner Carl Fredrik Graf säkert till. De företag som använder mycket energi har kanske inte förmåga att anpassa sig. Men vi kan naturligtvis inte acceptera en miljöfarlig produktion bara för att de förändringar som just görs för att minska skadeverkningarna på miljön råkar gå ut över verksamheten. Det är själva grunden för förändringen av beskattningen av energin. Jag skulle vilja veta vad Carl Fredrik Graf anser om problemet, sett ur det perspektivet. Anser han att vi varje gång det görs förändringar i syfte att minska miljöbelastningen skall göra undantag för dem som drabbas? Då kommer ju förändringarna och förbättringarna aldrig att inträffa. Hur ser Carl Fredrik Graf på detta?
Fru talman! Det var ju bra att Ronny Korsberg begärde replik, så att jag fick möjlighet att förtydliga det som han inte förstod. Förmodligen har han inte läst min motion. För att lägga ut texten något kring detta så är insatsvaran i denna produktion vall. Vallodling är ett mycket bra sätt att gynna miljön på flera olika sätt, det tror jag säkert att Ronny Korsberg känner till. Inte minst gäller detta i den bygd jag kommer i från - södra Halland, där vi har haft problem i Laholmsbukten. Vallodling har positiva effekter på miljön. Detta är ett av skälen till att jag tycker att det finns anledning att låta denna bransch överleva i Sverige. Ronny Korsbergs besked är entydigt: Höj punktskatterna och slå ut branschen, för den kan inte anpassa sig. Han ser tyvärr inte den litet vidare miljöaspekten. Staten gynnar ju t.o.m. vallodlingen genom bidrag. Man tycker att det är en bra åtgärd. Det blir en motsägelsefull diskussion om man å ena sidan vill slå ut en bransch, som Ronny Korsberg förordar, och å andra sidan vill ge bidrag till den insatsvara som branschen använder. Man får bestämma sig för hur man skall ha det. För egen del tycker jag att även om detta är en liten bransch finns det anledning för oss att försöka ge den förutsättningar att överleva.
Fru talman! Nej, Carl Fredrik Graf, detta är totalt fel. För det första har jag läst motionen. För det andra har jag personligen talat med med flera av företagen som är företrädare för branschen,. Jag tror att Carl Fredrik Graf gör sig skyldig till en del sammanblandningar här. Visserligen är vallodling positivt, och det är inte den vi vill bli av med. Vall kan man nämligen använda till litet av varje. Bl.a. kan man ensilera det och ge det till nötboskap. Då behöver man inte torka det med enorma mängder olja eller gasol, vilket är fallet med grönfodertorkarna som de fungerar i dag. Man pressar ihop vallen och ger det till höns för att äggulan skall bli gulare. Jag är inte säker på att detta är den mest angelägna produktionen i det här landet just nu. Men jag försäkrar Carl Fredrik Graf att vi inte har någon som helst anledning eller önskan att slå ut denna bransch. Jag vet att det finns planer och alternativ teknik inom branschen för att torka grönfoder. Om man vill kan detta leda till en positiv förändring för både branschen och miljön. Det är alltså inte vallen vi vill bli av med, utan utsläppen från de fossila bränslena. Det är det som är skälet. Jag är övertygad om att dessa företag har en god förmåga att anpassa sig. Som vanligt är Carl Fredrik Graf en av de mest klentrogna i denna kammare när det gäller tilltron till företagens förmåga att anpassa sig till verkligheten.
Fru talman! Man upphör icke att förvånas över Jag har en mycket stor tilltro till företagens förmåga att anpassa sig och överleva. Men när det gäller denna bransch är möjligheterna att överleva utan tvekan mycket begränsade med de skilda skatteförutsättningar som råder mellan t.ex. Danmark och Sverige. Låt mig ta ett exempel: En produktion på 3 000 ton beskattas i Danmark med ca 10 000 kr, och i Sverige med mellan 400 000 och 500 000 kr. Skatteutskottet sade för ungefär ett år sedan att det finns anledning att vara vaksam på förutsättningarna för denna bransch. Nu, ett år senare, är utskottet inte ens berett att göra ett tillkännagivande där regeringen får möjlighet att redovisa detta till riksdagen. Jag noterar att Ronny Korsberg och jag har olika uppfattningar i denna fråga. Konsekvenserna av hans förslag är helt enkelt att branschen inte har någon överlevnadsförmåga. Det betyder bl.a. att vallproduktion får avsättas på annat håll. I den delen kan jag i och för sig ge Ronny Korsberg rätt. Men osäkerheten kring hur staten ser på detta är problemet just nu. Det leder för närvarande till minskad vallproduktion och att man ställer om till annan odling.
Fru talman! Jag får be om ett förtydligande från Vilken substans har han tillfört denna fråga genom sin motion respektive reservation? Att enbart peka på väl kända problem, utan att peka på ens ett embryo till lösning på samma problem har jag tillåtit mig i ett annat sammanhang att kalla för piruettpolitik i motsats till resultatpolitik.
Fru talman! Yrkandet i min motion går ut på att regeringen skall återkomma med förslag vad avser nedsättningsregler som gör det möjligt för branschen att överleva. Det brukar vara så - och det tror jag att Rolf Kenneryd med sin rika erfarenhet av riksdagsarbetet känner till - att det är möjligt att lägga fram förslag och tillkännagivanden med angivande av inriktningen så att regeringen får återkomma med väl genomarbetade lagförslag.

Fru talman! Vi socialdemokrater arbetar målmedvetet för ett miljövänligt, ekologiskt hållbart samhälle. Det är då viktigt att stödja och utveckla bioenergianvändningen. Några kommuner i mina hemtrakter har varit förutseende och byggt fjärrvärmeanläggningar eldade med biobränslen. Industrins medverkan har varit en förutsättning för dessa stora investeringar. Borås är i dag en av landets största användare av biobränslen för energiomvandling. I utvecklingsarbetet med att ersätta kol och oljeanvändningen med biobränsle har kommunen investerat 90 miljoner kronor i en ångtork som kan förädla bränslet. Detta gör att kol och olja helt kan ersättas. Det innebär också att fler tillverkningsindustrier nu kan ansluta sig till fjärrvärmeverket och därmed avveckla den egna oljeanvändningen. Borås försöker nu också vidareutveckla användningen av kretsloppsanpassad energi. Man investerar 25 miljoner kronor i att bygga en ångledning från kraftvärmeverket för leverans av biobränslebaserad ånga till Borås Wäfveri Beredning AB, som är ett stort företag med 400 anställda och som i dag är kommunens största industriella oljeanvändare. Miljömässigt kommer denna investering att betyda stora förbättringar i ett svårt försurat västsverige. Fru talman! Svenljunga kommun är ett annat exempel där det finns ett fjärrvärmeverk som eldas med upp till 94 % biobränslen. Ett enda stort företag, nämligen Elmo, som tillverkar läder, förbrukar 60 % av den värme som levereras från värmeverket. Det betyder att Svenljunga, som är en liten kommun, är helt beroende av att Elmo köper biobränslebaserad fjärrvärme, och att denna form av fjärrvärme är kostnadsneutral. Fru talman! Båda de kommuner som jag nu visat på är goda exempel på ett ekologiskt hållbart framtida samhälle. Det skulle innebära stora ekonomiska förluster, och i värsta fall en återgång till oljebaserade fjärrvärmeverk, om man inte får kompensation för den fördyring av biobränslen som förändringen innebär. Jag uppskattar därför utskottets tydliga skrivning om att nioöringen bör ersättas med ett särskilt stöd när det gäller biobränslen. Utskottet betonar vikten av ett skyndsamt besked till näringen om utformningen så att de investeringsbeslut som nu fattas inte påverkas negativt. Stödet bör utformas på ett sådant sätt att det möjliggör långsiktiga investeringar. Jag förutsätter att detta är regeringens vilja, och att så också kommer att ske. Fru talman! Med denna tydlighet från utskottets sida yrkar även jag bifall till utskottets hemställan i betänkandet i dess helhet.

Herr talman! Den föreslagna produktionsskatten på elenergi har väckt mycket starka känslor på många håll i landet. Särskilt kraftig har reaktionen varit på orter med en stor andel elintensiv industri. Bakom de starka reaktionerna ligger en stor oro för vilka effekter skattehöjningarna får för jobben och tillväxten i våra viktigaste exportnäringar. Det finns en uppenbar risk att en fullständig övervältring av denna skattehöjning sker från elproducenterna till industrin. Elproducenterna agerar strikt affärsmässigt och dessutom är de få till antalet. Det gör att de har en mycket stark förhandlingssits gentemot de elkonsumerande företagen. Om skattehöjningen tillåts slå igenom för den elintensiva industrin hamnar många företag i en omöjlig situation, eftersom industrin inte kan lyfta av produktionsskatterna. Man konkurrerar också på den internationella marknaden och har inte någon möjlighet att i sin tur övervältra produktionsskatterna på sina kunder. Dessutom har många av deras konkurrenter redan i dag lägre elpriser. Det är den här bakgrunden som gör att vi som bor i regioner med en stor andel elintensiv industri är mycket oroade för effekterna av den föreslagna skattehöjningen. Jag skall som ett exempel försöka att visa på några av effekterna i mitt hemlän Västernorrland. Västernorrland är landets mest elintensiva län, med både stor elproduktion och stor elförbrukning. Elförbrukningen inom industrin i Sundsvalls kommun är lika stor som inom industrin i hela Stockholms och Södermanlands län tillsammans. Trots det är elproduktionen i Västernorrland större än konsumtionen. Eftersom elberoendet kanske är mest tydligt i Sundsvall använder jag Sundsvall som exempel, men det förtjänar också att påpekas att vi har elintensiv industri i Västernorrlands samtliga kommuner. För den här industrin är elenergin inte utbytbar mot annan energi, utan måste betraktas som en råvara i processen. Exempelvis förbrukar Gränges Metalls aluminiumsmältverk 92 % av sin elenergi som råvara i elektrolysprocessen. För det företaget utgör elkostnaderna ca 20 % av saluvärdet på aluminium. Tittar man på Akzo Nobels kemiska industri i Sundsvall finner man att elkostnaderna är ännu högre. Även Ortvikens pappersbruk förbrukar stora mängder el i processen. Den sammanlagda elanvändningen i de här tre företagen uppgår till 4 TWh/år. Man kan också konstatera att räknar man in de indirekta sysselsättningseffekterna svarar bara de tre största elintensiva företagen i kommunen för 17 % av den totala sysselsättningen. Både SCA och Gränges Metall har planerat att bygga ut sin produktion i Sundsvall. Förverkligandet av de planerna är naturligtvis i mångt och mycket beroende av elprisernas utveckling i framtiden. Riksdagen har tidigare beslutat att höja elbeskattningen som en del i finansieringen av EU medlemskapet. Så här i efterhand kan man konstatera att den produktionsskattehöjningen slog igenom helt och hållet för den elintensiva industrin. Redan den höjningen upplevs som mycket bekymmersam för företagen. Gränges Metalls kostnader på grund av den tidigare höjningen av produktionsskatterna har beräknats till 4-5 % av saluvärdet. Det motsvarar en kostnadsökning på 30 miljoner kronor per år för företaget. När man ställer det mot det faktum att företagets genomsnittliga vinst de senaste tio åren var 50 miljoner ser man tydligt att om den nu föreslagna skattehöjningen skulle slå igenom så vänds den här vinsten till ett minusresultat framöver. Om skatterna tillåts slå igenom kommer därför sannolikt ortens elintensiva metallverk och delar av de kemiska arbetsställena att slås ut. Vidare kommer massa och pappersindustrins lönsamhet att urholkas. Risken är överhängande att planerade investeringar uteblir. Om det inträffar skulle det innebära en sysselsättningskatastrof för Västernorrland. Dessutom står den här industrin för en mycket stor del av landets export, och det skulle drabba Sveriges handelsbalans på ett förödande sätt i en situation där vi är så beroende av att ha en stabil utveckling med tillväxt i landet. Det är mot den här bakgrunden som det är absolut nödvändigt att nu bevaka så att höjningen av elbeskattningen inte slår igenom för den elintensiva industrin. Därför tycker jag att det är mycket positivt att skatteministern nu har lovat att skyndsamt utvärdera effekterna av skattehöjningen och snabbt återkomma med åtgärder om det visar sig nödvändigt. Men jag vill betona att det utvärderingsarbetet självklart bör inledas omedelbart med att man analyserar effekterna av den tidigare genomförda höjningen av elbeskattningen. Man bör inte vänta med analysen tills den första delen av skattehöjningen redan har trätt i kraft.

Herr talman! I det betänkande som nu behandlas föreslås en höjning av produktionsskatten på elektrisk kraft, som flera talare i dag har tagit upp. Tidigare har jag i denna kammare tagit upp situationen för vår elintensiva industri med en beskrivning av ett av dessa företag, nämligen Vargön Alloys. Därför finns det ingen anledning för mig att nu och här ytterligare beskriva den situationen och vad som händer i samband med detta. Jag vill mer ta fasta på de långtgående löften som har kommit från regeringen om att skyndsamt utvärdera produktionsskatten så att vår elintensiva industris konkurrenskraft inte äventyras. Om så blir fallet har regeringen lovat att återkomma till riksdagen. En likartad beskrivning återfinns också i betänkandet och det är klart positivt och bra. Det är enligt min uppfattning synnerligen angeläget att den översyn som skall göras så som har sagts sker snabbt och skyndsamt. Det finns i dag en osäkerhet och en oro för vad som annars händer, och den har beskrivits av flera talare. Det är en oro som finns hos företag, hos anställda och i många av våra regioner ute i landet. Det är också, herr talman, angeläget att översynen sker på ett sådant sätt att de berördas erfarenheter och kunskaper tas med i utvärderingen. Då tänker jag på de fackliga organisationerna, på företagen som har sådan verksamhet och på dem som är verksamma i de här regionerna. Tack!

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av Inger Lundbergs slutreplik. Jag tycker att hon bör spara den lägsta politiska retoriken till sina valtal. Där lär hon behöva dem. Men att i en replikväxling där vi diskuterar för och nackdelar med våra två olika förslag i förmögenhetsbeskattningen sjunka till en så låg nivå som hon gjorde i sin slutreplik tycker jag är beklämmande. Vad har opportunismen med detta att göra? Är det i detta fall intränade utfall från socialdemokraten Inger Lundberg mot alla möjliga och omöjliga lägen som gäller? Jag tycker alltså inte att den typen av replikväxling hör hemma här. Vi diskuterade huruvida vårt förslag var lämpligare, dvs. att man skall reducera fastighetsvärdena i förmögenhetstaxeringen kontra en generell höjning av fribeloppet. Att då höra den typen av utfall tycker jag är litet obehagligt.
Herr talman! När vi går mot sommaren och om Per Rosengren tycker att det har varit väldigt jobbigt, så lovar jag att inte mer beskylla Per Rosengren för populism. Jag lovar t.o.m. att jag skall prata med mig själv och försöka, försöka, försöka att inte ens tänka det.
Herr talman! Vi har det inte det minsta svårt i politiken för närvarande - det vill jag betona och upplysa Inger Lundberg om. Jag förstår nog vilka det är som har de stora problemen.

Herr talman! Dagens och detta riksmötes sista ärende rör alltså skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus. Regeringen har föreslagit en tidsbegränsad skattereduktion för reparationer, omoch tillbyggnader av bostadshus. I det senare begreppet innefattas också bostadsrätter. Ur en synvinkel är denna proposition ett steg framåt för Socialdemokraterna. När den borgerliga regeringen framlade ett i stort sett identiskt förslag, som då gällde åren 1993/94, reserverade sig Socialdemokraterna. Man tyckte inte att skatteavdrag var en bra modell utan förordade i stället bidrag. Nu har emellertid Socialdemokraterna tänkt om och alltså anslutit sig till den modell som man tidigare hårt kritiserade. Detta, herr talman, är glädjande. Det går inte fort, men steg för steg påverkas Socialdemokraternas tänkande i rätt riktning. Skattetrycket i Sverige är vårt största problem och orsaken till mycket av vår förlorade ställning som välfärdsland. Vi får alltså hoppas att också den insikten sprider sig inom socialdemokratin. I likhet med de allra flesta medborgare hyser vi moderater stor oro för utvecklingen på arbetsmarknaden. Tidigare i dag har regeringens och Moderaternas stora, mer övergripande förslag till åtgärder för att få ned arbetslösheten presenterats. Det framgår av förslagen att det går en stor och klart markerad skiljelinje mellan hur vi och Socialdemokraterna tänker. Regeringen tror på den politiska ingenjörskonsten med litet stimulanser här och några skattehöjningar där, ett Sverige fyllt av regleringar och förordningar, ett Sverige där individen inte kan överblicka ens den närmaste framtiden eftersom regler ändras hela tiden. Som väldresserade hundar skall vi lära oss att agera efter husses - statens - önskningar. Vi moderater har en betydligt ljusare tro på individers egen förmåga att lösa problem. Vi anser att politikens största uppgift är att skapa förutsättningar för medborgarna att kunna ta ansvar för sin egen utveckling. För att de skall kunna göra detta måste regelverket vara känt och överblickbart, och det skall bl.a. stödja en bra arbetsfördelning. Var och en skall göra det han eller hon är bäst på. Stimulansåtgärder av den typ som föreslås i skatteutskottets betänkande 32 kan ha positiva effekter, men de är kortsiktiga. De kan vara bra och positiva om de verkligen är engångsåtgärder, men om bestämmelserna återkommer gång efter gång kommer de inte längre att få åsyftad verkan. I stället kan de innebära att husägare skjuter upp nödvändiga reparationer i förhoppningen att skattereduktioner eller bidrag litet senare skall införas och sänka kostnaderna för de nödvändiga reparationerna. Tänker tillräckligt många på det viset kan det bli ytterligare avmattning på byggmarknaden, och då är inget vunnet. Vi moderater vill i stället skapa en sund efterfrågesituation på marknaden för reparationer, underhåll och ombyggnader. Man behöver inte vara särskilt duktig i matematik för att räkna ut hur vårt höga skatteläge effektivt har bromsat en av de viktigaste orsakerna till ökad effektivitet i samhällsekonomin, nämligen principen om arbetsfördelning och specialisering. Vi i Sverige är ju för frihandel mellan länder, och vi har därför låga tullar. Bakom den attityden ligger vetskapen att tullar hindrar en riktig arbetsfördelning mellan olika länder och därmed också en produktivitetsutveckling. På samma sätt är det med skatterna. Höga skatter försvårar arbetsfördelning och är därför skadliga för medborgarnas välstånd. Trots detta är regeringen inte beredd att sänka det totala skattetrycket, utan detta har i stället höjts under de här åren. Möjligtvis kan regeringen, som i det aktuella fallet, tänka sig temporära skattereduktioner men inte några rejäla tag. Herr talman! Det höga skattetrycket snedvrider samhällets sätt att fungera och är därför direkt skadligt. Höga marginalskatter, löneskatter i form av arbetsgivaravgifter utan koppling till förmåner, hög mervärdesskatt, dubbelbeskattning av riskkapital etc. samverkar till att skattekilen till sist blir så stor att inte ens det mest angelägna blir utfört. Dvs. det kanske blir utfört av gör-det-självare, med mycket varierande kvalitet, eller av svart arbetskraft. I det första alternativet har vi tagit ett steg tillbaka till självhushållningen med åtföljande lägre produktivitet i samhället. I det andra fallet, svartjobbet, öppnar vi för ett dåligt samhällsklimat med brottslighet och sjunkande allmän moral. Gunnar Myrdal skrev för ungefär 20 år sedan att vi hade blivit ett folk av fifflare. Han visste nog inte hur rätt han hade. Hur skall vi då komma ur den här situationen? Jo, för det första genom att sänka den totala skatten till i vart fall 50 % under de närmaste åren. För det andra bör mervärdesskatten reformeras så att tjänster riktade till hushållen blir skattefria. Detta kräver att Sverige driver denna fråga inom EU. I avvaktan på att vi kan få EU-reglerna ändrade vill vi moderater därför ha en permanent skattereduktion för reparation och underhåll av byggnader. Det skulle vara en klar signal till alla att riksdagen uppmuntrar seriösa byggnads och hantverksföretag och ett verksamt medel mot den svarta sektorn i Sveriges ekonomi. Snickare, målare, rörmontörer, elektriker och andra som verkligen kan sina yrken får möjligheten att arbeta med det som de är utbildade för, och villaägare och andra får jobben utförda professionellt och snabbt till en överkomlig kostnad och kan sedan i sin tur koncentrera sig på sina egna färdigheter. Herr talman! Jag yrkar därför avslag på propositionen och tillstyrker i stället reservationerna 1 och 8.

Herr talman! Jag kommer att minska ned mitt anförande något. Regeringen har i den proposition vi nu behandlar, Folkpartiet har i många år föreslagit ett flerårigt allergisaneringsprogram för att komma till rätta med de dåliga inomhusmiljöer som finns i många fastigheter, inte minst i våra kommuner. Detta miljösaneringsprogram är ett bättre alternativ än det förslag som utskottsmajoriteten här företräder. Jag yrkar inledningsvis bifall till reservation nr 1, som är gemensam för Folkpartiet, Moderaterna och Regeringens förslag innebär att vi nu växlar från ett system med bidrag till ett skatteavdragssystem - något som för övrigt samtliga länsbostadsnämnder i landet protesterat mot. De hävdar att ett återinförande av skattereduktion skapar förvirring hos allmänheten och byggbranschens aktörer. Länsbostadsnämnderna önskar stabilitet med avseende på information och vart man skall vända sig i exempelvis ROT bidragsfrågor, som berör byggandet - något som jag tycker att man har lätt att förstå. Med Folkpartiets förslag skulle man med ett flerårigt program komma bort från den ryckighet som olika ROT-program, ibland hastigt ihopkomna, inneburit under de senaste åren. Ett flerårigt program skulle kunna rikta sina åtgärder ännu mer än hittills till att allergisanera exempelvis offentliga lokaler, som daghem, förskolor, skolor, institutioner osv., där vi vet att behoven är stora i många lokaler. Låt mig först konstatera att vi i Sverige har ett i förhållande till andra länder i många avseenden modernt och ofta väl utformat byggnadsbestånd. Det som är problemet är de fastigheter som vi ibland kallar för sjuka hus. Oftast är det byggnader som har byggts de senaste 15-20 åren. En stor del av dagens problem beror på att det ofta byggdes alltför snabbt och alltför forcerat. Detta har bidragit till fukt och mögel, radonproblem osv. Därtill kom de oväntade effekterna på nya byggmaterial, olämpligt flytspackel, golvlim osv. Detta har, utöver dåligt byggda hus, skapat dåliga inomhusmiljöer. Allergi har tyvärr utvecklats till något av en folksjukdom, som uppemot 3 miljoner svenskar i dag lider av. Ca 8 % av de vuxna lider av astma, och särskilt oroande är att många barn har drabbats. Man räknar med att två av fem är utsatta. Det är ju faktiskt så att vi vistas kanske 90 % av vår tid inomhus, i bostäder, skolor, daghem och på arbetsplatser. Rapporter från Byggforskningsrådet och Folkhälsoinstitutet pekar på att allergierna har fördubblats under det senaste decenniet, och ökningen fortsätter. Herr talman! Om vi skall satsa på bidrag eller skattesubventioner på byggåtgärder över huvud taget, borde vi väl rikta insatserna på projekt som i första hand kan ge positiva hälsoeffekter. Miljöpartiet förhandlade förra året fram ett allergisaneringsprogram med regeringen. Så här ett år efteråt kan man konstatera, som jag har uppfattat det, att Socialdemokraterna inte längre står fast vid detta program fullt ut. Det kanske kommer att förtydligas i dagens debatt hur detta ligger till. Vi har från Folkpartiet återigen aktualiserat vårt förslag och våra idéer om att ett flerårigt program om 400 miljoner kronor per år, med en lägre kommunal finansieringsgrad, bör förverkligas inom ramen för ett sådant program. I dag måste en kommun stå för 70 % av kostnaderna, medan den statliga stödnivån är på 30 %. Stödnivån borde enligt Folkpartiets förslag höjas och bestämmas till 50 % av kostnaden. Då skulle säkert fler kommuner vara intresserade av att snabbare kunna allergisanera offentliga lokaler. Ett flerårigt återkommande saneringsprogram ger kontinuitet och förutsättningar för bättre planering. Man kan då successivt bygga bort de hälsofarliga lokalerna, så att människor slipper bli sjuka, och vi skulle för samhället spara kostnader på flera miljarder, i form av mindre sjukskrivningar och mindre sjukvårdskostnader. Herr talman! Jag vill slutligen återigen yrka bifall till reservation nr 4.

Herr talman! Förslaget att införa ett skattemässigt avdrag för reparationer av bostäder och hus har vi från Miljöpartiet avvisat av flera skäl. Det är ett ganska dyrt förslag, och det är tveksamt om de sysselsättningsmässiga effekterna av ett sådant förslag verkligen blir positiva. Vi har en känsla av att det mesta som kommer att hända är en omfördelning i tiden av de här renoveringarna och reparationerna, och då har man inte gjort något annat än att ge bort pengarna. När det sedan gäller inriktningen, hörde vi i en debatt tidigare Sonja Fransson tala varmt för att Socialdemokraterna driver en kraftfull politik mot ett ekologiskt samhälle och har en mycket klar målsättning att åstadkomma ett sådant. Tyvärr måste vi konstatera att man i det här fallet minst sagt svävar på målet, eller för att uttrycka det mer klart har man inte det målet över huvud taget. Det är nämligen så att det går att få ett sådant här bidrag, en sänkning av skatten, för precis vilka miljövidriga renoveringar som helst. Det är häpnadsväckande att man 1996 lägger fram ett sådant förslag, särskilt mot bakgrund av, som Erling Bager var inne på, att det finns ett förslag framförhandlat mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna om renoveringar med en mycket tydlig miljöprofil. Vi menar att ett bättre alternativ hade varit att fullfölja den överenskommelse som vi har. Den överenskommelsen innebar att man satte av 1,8 miljarder till allergisaneringsåtgärder. Dessa pengar omfördelades emellertid, eftersom ansökningarna för att få bidragen kom in ganska sent. I dag saknas det ungefär 600 miljoner. Det kunde vara intressant att här i debatten få veta om man från regeringspartiet har för avsikt att fullfölja det här. Det skulle vara ett bra alternativ. Jag håller med om mycket av det som Erling Bager sade i sitt inlägg om allergisaneringens fördelar och miljöinriktningen på de renoveringar som skall göras, om det över huvud taget skall ges någon form av subvention eller bidrag. Helst ser vi att det sker i form av bidrag, eftersom det finns möjlighet att rikta det på ett annat sätt. Den möjligheten finns inte med det förslag som nu ligger. Sedan har vi i Miljöpartiet och Folkpartiet kanske litet olika uppfattning när det gäller synen på bidragsnivån. Jag menar att huvudansvaret för allergisaneringarna måste ligga på dem som driver fastigheterna. Den som har ett dagis eller en skola måste rimligen se till att lokalen är beboelig och att barnen inte far illa. Det ansvaret måste i huvudsak ligga på kommunerna. Pengarna räcker också till flera bidrag. Det här skall vara ett stimulansbidrag. I övrigt delar vi i Miljöpartiet den grundinställning som Erling Bager här har redovisat. Om det nu inte går att få ett sådant här förslag att fungera, där de satsningar som redan är överenskomna fullföljs, tycker jag, som jag sade, inte att man borde lägga fram den här typen av förslag, där nya pengar avsätts till vilken typ av renoveringar som helst. Därför vill jag yrka bifall till reservation nr 1, där vi avstyrker det här förslaget, och till vår reservation nr 9, där vi menar att regeringen i stället borde återkomma med förslag till ett s.k. grönt renoveringsbidrag, där man alltså får de här bidragen enbart om renoveringen som sådan leder till att man kommer närmare ett uthålligt samhälle.

Herr talman! Beträffande åtgärder för att stimulera den s.k. ROT-sektorn talar hittillsvarande erfarenheter för ett system med skattereduktion, vilket också regeringen har föreslagit. Det är inte enbart konjunkturoch bostadspolitiska aspekter som talar för ett sådant stöd utan också ett behov av att stimulera tjänstemarknaden just mot hushållen. Ett minskat skattetryck på dessa tjänster bidrar till minskad förekomst av svartjobb i hushållen och ökar därmed också samhällets skatteinkomster. En förutsättning är att avdragsnivån är tillräckligt hög. Regeringens förslag till skattereduktion på 30 % är enligt vår bedömning låg och bör i stället vara 60 %, vilket vi också har finansierat fullt ut i vårt budgetförslag - detta med adress till finansministern, så att denne inte behöver gå omkring i okunnighet om att kristdemokraterna alltid finansierar sina förslag. För att undvika tröskelproblem och ryckighet i skattesystemen föreslår vi att skattereduktionen skall erhållas också för åren 1998 och 1999. Kristdemokraterna har i många sammanhang fört debatt om sänkta kostnader för hushållsmarknaden, till vilken ROT-sektorn huvudsakligen hör. Vi anser dock att förslaget för utomhusrenoveringar bör omfatta även bilreparationer, större trädgårdsarbeten av anläggningskaraktär och olika installationsarbeten, dvs. en bredare bas för skattereduktionen. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här har anfört yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 7.

Herr talman! Låt mig inledningsvis yrka bifall till skatteutskottets betänkande nr 32 och avslag på samtliga reservationer som har fogats till betänkandet. I mitt hemlän Värmland är byggarbetslösheten hög, ca 25 %. Värmland är tyvärr inget undantag på detta område, utan hela landet har en mycket hög arbetslöshet inom både bygg och måleribranschen. Investeringarna inom bostadssektorn har under flera år legat på en mycket låg nivå. Den låga nivån på nyproduktionen av bostäder har emellertid under de senaste åren till viss del motverkats av en ökad satsning på ROT-åtgärder i det befintliga bostads och byggnadsbeståndet. Denna satsning har delvis kommit till stånd med olika former av statliga stöd som inrättas av bl.a. sysselsättningspolitiska skäl. Från utskottsmajoritetens sida anser vi att det är viktigt med fortsatta stimulanser inom ROT-sektorn för att minska arbetslösheten. Vi vet att ökad byggaktivitet leder till minskade utgifter för a-kassan samt till ökade skatte och avgiftsintäkter. Formen för åtgärderna och omfattningen av desamma har diskuterats, och utifrån detta har regeringen gjort bedömningen, vilken vi instämmer i, att det är lämpligt att införa en tillfällig skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus. Förslaget ansluter i stora delar till tidigare regler om skattereduktion för byggnadsåtgärder som fanns 1993-1994 och som ansågs ge positiva effekter för branschen. En skillnad är att i detta nya förslag kan även bostadsrättshavare få skattereduktion. Herr talman! I flera reservationer framhålls att stimulansåtgärderna inom ROT-sektorn bör ges en mer direkt miljöinriktning. Även från utskottsmajoritetens sida anser vi att det är önskvärt att de byggåtgärder som kommer att ske utifrån skattereduktionen inriktas mot angelägna miljöförbättrande åtgärder. Några bestämmelser som förhindrar sådana åtgärder finns inte. Vi anser inte att det finns någon motsättning mellan önskemålet om miljöinriktade satsningar och förslagets utformning. Självklart skulle vi, om det fanns ekonomiska förutsättningar, vilja satsa pengar på miljöförbättrande åtgärder även i offentliga lokaler. Nu är inte det möjligt, och utifrån detta anser vi att regeringens förslag är det lämpligaste i rådande situation. Omfattningen av skattereduktionen tas upp i några reservationer. Bl.a. vill Moderata samlingspartiet ha permanenta skattelättnader för underhåll av egna byggnader och yrkar därför avslag på förslaget till skattereduktion i dess föreslagna form. Kds förespråkar att skattereduktionen skall vara 60 % av arbetskostnaden samt att tiden skall utsträckas till att även omfatta åren 1998-1999. Vidare anser kds att skattereduktionen skall omfatta bilreparationer m.fl. tjänster. Moderata samlingspartiets förslag till permanent skattereduktion anser jag vara ett ogenomtänkt förslag. Likaså anser jag att kds förslag om ytterligare två års skattereduktion är att gå händelserna i förväg. Vad vet vi om sysselsättningen inom byggbranschen om några år? Skall vi om det blir en högkonjunktur fortfarande subventionera denna sektor? Nej, låt oss avvakta och se! När det gäller nivån på skattereduktionen anser vi att 30 % är en väl avvägd nivå och av tidigare erfarenhet vet vi att den kommer att ge effekt. Jag vill även påminna om att Bostadspolitiska utredningen och Skatteväxlingskommittén för närvarande arbetar med att se över dessa frågor. Från utskottsmajoriteten anser vi att det är viktigt att avvakta deras förslag. Herr talman! Skatteutskottets betänkande 32 är ett led i ett gemensamt arbete för att skapa förutsättningar för att halvera den öppna arbetslösheten. Den följs upp av den sysselsättningsproposition som regeringen lämnade i morse. Jag yrkar än en gång bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Bevekelsegrunderna för att man lägger fram detta förslag är inte så svåra att förstå. Som jag sade i mitt anförande är vi i Miljöpartiet ganska tveksamma till dem, så den debatten behöver vi inte ta nu. Men jag blir en smula förvånad när Lisbeth Staaf Igelström säger att det inte finns någon motsättning när det gäller möjligheten att använda detta bidrag för miljöriktiga renoveringar, eller hur hon nu uttryckte det, och därför ansåg hon att det här var det mest lämpliga förslaget. Det är något besynnerligt för mig. Själva poängen är ju att det inte går att rikta det här ROT-avdraget. Man kan ju, som jag sade i mitt anförande, göra precis vilka tokigheter som helst. Vi vet ju av erfarenhet att det finns massor av byggmaterial, byggmetoder och energisystem som inte är förenliga med ett uthålligt samhälle och som vi nu alla är angelägna om att vi skall försöka få bort ur vårt bostadsbestånd och ur offentliga lokaler. Det är därför det är så angeläget att man fullföljer den satsning som finns på allergisaneringsområdet, att man har möjlighet att rikta och styra den här typen av insatser och att man kan ställa krav på dem som gör renoveringar och som får reduceringar eller bidrag eller tar emot skattesubventioner. Då förstår jag inte hur man kan komma fram till att det här framlagda förslaget är det mest lämpliga. Det skulle jag gärna vilja ha förklarat. När det gäller de 600 miljoner som saknas från den överenskommelse som Miljöpartiet har sedan tidigare med regeringen: Hur blir det med dem? Kommer regeringen att fullfölja den överenskommelsen och skjuta till pengarna så att skolor och offentliga lokaler kan fortsätta allergisaneras?
Herr talman! Ja, Ronny Korsberg, jag tror att människor är tillräckligt kloka för att kunna se till att bygga på ett miljövänligt och bra sätt. När det gäller den överenskommelse som vi hade med Miljöpartiet 1995 om miljöförbättrande åtgärder vet vi, precis som Ronny Korsberg sade i sitt anförande tidigare, att det var svårt från början att få människor att söka detta bidrag. Sedan kom det i gång och bidraget utnyttjades fullt ut. Jag är fullt medveten om att det var på det sättet. I nuläget har vi gjort den bedömningen att vi skall satsa på de åtgärder som vi föreslår, dvs. en skattereduktion. Vi vill gärna satsa även på offentliga lokaler, som jag sade i mitt inledningsanförande, men tyvärr måste vi prioritera. Då prioriterar vi detta i nuläget. Jag kan faktiskt inte se att det finns några motsättningar eller restriktioner i förslaget när det gäller att bygga och renovera på ett miljövänligt sätt. Ronny Korsberg kan kanske peka på det i propositionen eller i betänkandet.
Herr talman! Det är riktigt att man skall tro människor om gott. Någon motsättning finns inte. Min poäng var att Lisbeth Staaf-Igelström påstod att det förslag som nu har lagts fram är det mest lämpliga. Man måste väl ändå tillstå att det faktiskt inte går att ställa krav på dem som får dessa skattesubventioner. Det betyder de facto att jag kan göra precis vilka miljövidriga renoveringar som helst. Jag kan lägga in PVC-golv. Jag kan byta rörledningar och lägga in PVC där. Jag kan göra precis vad jag vill. Det finns ingen möjlighet att styra detta. Vi är tvungna att betala ut pengarna. Det är det som är poängen. Det hade varit bättre att ha ett bidrag där man kunde ställa krav. Är det en vettig renovering? Stämmer den överens med de kunskaper som vi har i dag om hur vi borde bygga? Stämmer den överens med de idéer vi har om hur vi skall renovera fastigheterna för att de skall bli beboeliga, för att inte barn skall fara illa på dagis och i skolor osv. Det är det kravet vi inte kan ställa, och det är det som gör det så förvånande att man i dag lägger fram denna typ av förslag. Det är en motsättning i sig, som jag inte tycker att vi kan acceptera. Då har man tyvärr inte någon ambition att leva upp till de stolta parollerna när det gäller att bygga det ekologiska samhället.
Herr talman! Jag tror att Miljöpartiet med Ronny Korsberg i spetsen har glömt bort att det är kunniga yrkesmän som skall göra jobbet - kunniga yrkesmän som har ett F-skattebevis. Det är inte några noviser som skall sköta om det. Jag tror fortfarande att det kommer att bli bra och att det också mycket kommer att inriktas på miljödelen. Jag ser absolut ingen motsättning i detta.
Herr talman! Lisbeth Staaf-Igelström nämnde att miljösatsningar är viktiga och att det som sägs inte minst i Folkpartiets förslag är värdefullt. Det program som vi nu antar och som Lisbeth Staaf-Igelström sade var det bästa i nuläget innebär inte några åtgärder i offentliga lokaler, som vi har pekat på, t.ex. i daghem, förskolor, skolor och institutioner. Vi vet att problemen är oerhört stora där och att man behöver sanera för att förhindra allergier och skapa lokaler som ger positiva hälsoeffekter. Problemen har ökat med åren. Vi vet att det finns kommuner som inte klarar av sin del av kostnaderna i dessa program. Vi har pekat på att man, om man över huvud taget skall ge subventioner för byggåtgärder, bör ge dem till åtgärder som ger positiva hälsoeffekter. Detta skattereduktionsförslag har i sig inga inbyggda förpliktande miljökrav. Man kan få skattereduktion för arbetskostnaderna. Det är inte på något sätt styrande för miljösaneringar, och det tycker vi i Folkpartiet är väldigt dåligt.
Herr talman! När det gäller de offentliga lokalerna sade jag tidigare till Ronny Korsberg att vi har fått göra en prioritering. Vi har inte tillräckligt med ekonomiska resurser. Vad skall vi satsa på? Därför har vi i nuläget prioriterat en skattereduktion. Det är också ett led i att bekämpa arbetslösheten. Vi vet att hushållen kommer att konsumera mer om vi får i gång detta ordentligt. Det kommer då också att ge fler arbetstillfällen.
Herr talman! Vi har från Folkpartiets sida pekat på att det också finns andra sektorer där man behöver göra insatser för att skapa jobb. Det gäller hushållssektorn och turistbranschen. Det förslag som ligger framme ger inte de miljöeffekter som är önskvärda. Jag vill sluta med en fråga. Regeringen förhandlade fram ett program med Miljöpartiet förra året. Ett antal hundra miljoner har flyttats från miljösatsningarna. Är regeringen och Socialdemokraterna beredda att återföra de pengarna till miljöinsatser och allergisanering?
Herr talman! Som jag sade tidigare har vi i dag inte de ekonomiska möjligheterna att göra allt som vi vill göra. Därför måste vi göra prioriteringar. I nuläget har vi prioriterat en skattereduktion för att minska byggarbetslösheten och minska arbetslösheten inom måleribranschen. Från dessa branscher har man framfört starka önskemål om en sådan skattereduktion. Erling Bager nämnde att det finns andra viktiga sektorer där man skulle kunna införa skattereduktioner. Jag sade i mitt inledningsanförande att jag hänvisade till pågående utredningar. Jag är inte beredd att stå här i dag och tillstyrka skattereduktioner på andra områden utan att veta konsekvenserna och utan att veta vilka effekter det får och hur många arbetstillfällen det skapar. Det skattereduktionsförslag vi antar i dag har vi prövat tidigare - under 1993 och 1994. Vi vet att det gav positiva effekter. Vi vill pröva det igen för att minska arbetslösheten.
Herr talman! Jag känner en viss stolthet över att ha medverkat till att skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus nu återinförs. Det är en beprövad metod för att öka sysselsättning och minska svartjobb som visat sig effektiv. Det är därför jag förvånat höjer på ögonbrynen när jag finner att såväl moderater som folkpartister avvisar förslaget. Vi genomförde det ju gemensamt förra gången. Det finns goda erfarenheter från detta system. Miljöpartiet avvisar också det framlagda förslaget och återkommer senare med synpunkten att reduktionen, i den mån den över huvud taget skall ske, bör gälla arbeten med särskild miljöinriktning. Erling Bager, som också berört denna frågeställning, vilka åtgärder det är som omfattas av det föreliggande förslaget som inte kan anses ha en sådan inriktning? Korsberg att dessa åtgärder i så fall utgör i en modern miljöinriktad upprustningsverksamhet?

Gärna skattereduktion, men den bör vara dubbelt så stor, och den bör gälla minst dubbelt så länge, utropar Holger Gustafsson hurtigt, utan att bekymra sig över vare sig finansiering eller möjligheter att finna majoritet för denna sin givmildhet. Herr talman! Jag ber att avslutningsvis få yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Jag har bara en sakupplysning till Rolf Kenneryd. Det är i och för sig riktigt att vi har avvisat förslaget, men vi har faktiskt ett förslag som sträcker sig längre. Det var det jag försökte få fram i mitt inledningsanförande.
Herr talman! Jag har självfallet noterat detta moderatförslag. Den utredning som ni efterfrågar pågår. Skulle det inte vara klädsamt om ni under den tiden kunde medverka till att det här förslaget får vara gällande?
Herr talman! Lisbeth Staaf-Igelström är optimistisk och tror att människorna som skall renovera skall göra det på ett miljöriktigt sätt. Jag konstaterar att även Rolf Kenneryd är optimistisk. Han är t.o.m. stolt över att ha varit med om att lägga fram det här förslaget. Vi har uppenbarligen fått en oslagbar kombination. Rolf Kenneryd undrar vad det finns för problem med detta. Poängen är, Rolf Kenneryd, att ingen vet vad det blir för satsningar. Däremot vet vi hur det ser ut på byggmarknaden i dag. Man kan gå in i vilken byggmaterialhandel som helst och se vilket byggmaterial som finns. Inte dignar hyllorna av ett kretsloppsanpassat material. Det kan jag försäkra. Där finns det gamla vanliga, det som vi har konstaterat att vi måste byta ut, det som vi behöver stimulans för att kunna byta ut både i produktionsled och i försäljningsled. Vi kan inte fortsätta att ge bidrag till vad som helst. Vi måste ställa krav på dem som renoverar och ge den stimulans som behövs så att man får i gång produktion av miljövänligt material och en miljövänlig byggteknik. Det är poängen. Det går inte med det här materialet. Vi kan naturligtvis hoppas att det handlar om duktiga människor och entreprenörer som har F skattsedel. Jag tror inte att F-skattsedeln betyder att man gör särskilt miljöinriktade renoveringar. Det är i så fall en nyhet för mig, men det kanske är så. Det är ju detta som är själva poängen. Rolf Kenneryd måste nog erkänna att det har gjorts en liten miss även ifrån Centerpartiets sida. Man kanske inte har anledning att vara så stolt över just det här förslaget. Men låt oss hoppas att människorna är så kloka att de bara väljer ett miljövänligt material och en bra byggteknik när de använder detta bidrag! De kanske låter sig påverkas av den här debatten. Låt oss hoppas det!
Herr talman! Rolf Kenneryd frågar vad som inte inryms i det här programmet när det gäller miljösaneringar. Återigen säger jag att det är miljösaneringar av offentliga lokaler, skolor, daghem och lekskolor. Där finns ett stort behov av en rejäl allergisanering. Det är det som saknas.
Herr talman! Rolf Kenneryd gav oss kristdemokrater epitetet goda gåvors givare. Det kan vi väl tacksamt ta emot. Det får man inte höra varje dag i dessa tider. Vi har återkommande pläderat för hushållstjänstmarknader. Vi har avsatt stora belopp för detta i vårt budgetarbete. Finansministern visade här på morgonen genom ett påhopp på kristdemokraterna att han inte kände till att vi alltid finansierar våra förslag. Jag upptäcker att Kenneryd har befunnit sig alltför nära finansministern, eftersom han också tror att det är på det sättet. Det beklagar jag. Vi är heller inte bekymrade, som jag tidigare förstod att Lisbeth Staaf-Igelström var, över att byggsektorn skall bli alltför varm inom ett par år och att det skall skapas alltför många arbetstillfällen. Vi vågar ta den risken, och vi tror också att det kan vara viktigt med ett par års framförhållning, så att de som skall göra renoveringarna vet vad som gäller och inte behöver göra något slags ad hoc-planering. Tack!
Herr talman! Jag vill bara kort replikera Holger Denna min nu redovisade uppfattning har jag inte kommit fram till genom någon närhet till finansministern utan genom att lyssna till debatter i denna kammare. Jag har kunnat notera hur företrädare för kds samtidigt kräver sänkta skatter och höjda anslag till det som man brukar kalla för vård, omsorg och skola. Denna besvärliga ekvation går inte ihop, och det finns inte någon som helst möjlighet att hitta politiska majoriteter för sådana förslag. Det gör ju att det är möjligt att framföra sådana bristande ekvationer i debatten.
Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att Rolf Kenneryd inte har sett vår budgetbalans. Den har kanske inte redovisats här i kammaren i sin helhet. Möjligen har fragment redovisats. Låt mig bara nämna ett exempel som har gett oss en del resurser! Vi ställde inte upp på den allmänna sänkningen av momsen. Vi tycker inte att den skulle ha kletats ut över hela svenska befolkningen. Det handlar om ganska mycket pengar. Vi når en del resultat med den budgetposten. Vi finansierar varje förslag som vi lägger fram. Det tycker vi är en mycket viktig princip. Tack!

Herr talman! I betänkandetexten kan man förledas att tro att man i bostadsutskottet är nöjd med förslaget om skattereduktion. Officiellt är detta naturligtvis fallet. Men enda anledningen till att betänkandet ligger i skatteutskottet är att det ingår i regeringens uppgörelse med Centern. Nu får de socialdemokratiska ledamöterna i bostadsutskottet vackert finna sig i regeringens uppgörelse och hålla god min. I sakfrågan måste det kännas trist att behöva ställa upp på förslag som går emot Socialdemokraternas egna värderingar. Så sent som 1994/95 framhöll bostadsutskottet vikten av att tvära byten av olika stödformer inte bör ske för ofta. Dessutom anser bostadsutskottet att bostadspolitiska stimulansåtgärder inom byggandet lämpar sig bäst att hanteras av det utskottet och av berörda myndigheter som Boverket och länsstyrelserna. Självfallet är det bättre att fortsätta med de stimulansåtgärder som redan finns i form av det 15 procentiga ROT-stödet och det 30-procentiga miljöstödet. Stöden är väl kända för fastighetsägare, entreprenörer och inte minst kommunerna. Boverket och länsstyrelserna har stor kunskap, en väl fungerande administration och kapacitet att hantera en förlängning av dessa stöd. Det 15-procentiga stödet har vid flera tillfällen fått ramarna påfyllda, och ansökningarna har passerat 3 miljarder kronor. Miljöstödet hade det trögt i portgången, men nu finns det ansökningar om 800 miljoner kronor mer än vad som finns i den ram som till slut blev den som nu gäller, nämligen 1 miljard. Länsbostadsdirektörerna vädjar i ett brev till bostadsutskottet om att man i stället för att införa skattereduktion skall förlänga det 15-procentiga ROT stödet. Om man nu skall satsa på att ytterligare stimulera byggsektorn måste det väl ändå vara bättre att rikta åtgärderna dit behoven är som störst. Det kan t.ex. gälla en fortsättning av allergisanering av skolor och daghem. Vänsterpartiet tycker att riktade stöd är mer effektiva och hamnar där de bäst behövs. Miljöförbättrande åtgärder av olika slag är steg i rätt riktning. Det är precis vad det 15-procentiga Centerpartiet verkar vara ute efter att vilja ge stöd till egnahem och bostadsrätter. Det kan vara lämpligt, men då bör miljökraven vara med. Stöd till ackumulatortankar - för dem som har vedeldning - och solvärmeanläggningar är två åtgärder som redan finns. De kan eventuellt kompletteras med andra miljöåtgärder. Skattereduktion innebär inga sådana krav alls, utan här jämställs allt. Det går lika bra att bygga verandor på sommarstugan eller att byta färg på husfasaden, om man så önskar. Skall staten ställa upp med sådana subventioner när det är ont om pengar i kassan? kan man fråga sig. Det tycker inte Vänsterpartiet. Extrastimulanser som stöd för byggsektorn bör i dag ha en tydlig miljöprofil. I bostadsutskottets yttrande över betänkandet kan man läsa mellan raderna att majoriteten egentligen är missnöjd med regeringens förslag. Man skriver: "Utskottet har förståelse för de synpunkter som framförs i motion 1995/96:Sk59 om att vissa fördelar skulle kunna uppnås med en fortsatt stödgivning enligt redan etablerade bidragsformer." Vilken annan sanning kan mer än så kläs in i omskrivande ordalag? Tyvärr är det så att sakfrågor behandlade på ett förnuftigt sätt i det här fallet ger vika för en del av en paketuppgörelse med Centerpartiet. Med detta, herr talman, vidhåller jag de synpunkter som framförs i Vänsterpartiets reservationer, men av tidsskäl yrkar jag bifall endast till reservation 2.

Herr talman! I dag skulle talmannen ha blåst till halvtid för mandatperioden. Riksdagen skulle ha kunnat summera de två första åren av den socialdemokratiska regeringsperioden. Men så blev det inte. Regeringens oförmåga att för riksdagen lägga fram förslag på utlovad tid har föranlett oss moderater att begära att riksdagen fortsätter sitt arbete långt in på sommaren. Det är en självklar följd av de senaste månadernas utveckling. När regeringen inte förmår handla, får oppositionen överta ansvaret. En irriterad statsminister kallade det att göra "show av arbetslösheten". Nej, Göran Persson, det är att ta de arbetslösas svåra situation på allvar, att inte cyniskt låta dem vänta på att splittringen och villrådigheten inom regeringspartiet på något mirakulöst sätt skall övervinnas. När regeringen Carlsson tillträdde hösten 1994, förelåg ingen beslutsvånda. Tillsammans med Vänsterpartiet återreglerade den genast arbetsmarknaden. Skatterna höjdes i en takt som saknar motstycke. Till dags dato är skattehöjningarna 20 gånger större än vad Ingvar Carlsson ville tillstå i valrörelsen, närmare 80 miljarder kronor. Sedan tog det slut. När skatterna höjts och arbetsmarknaden återreglerats, började regeringen bygga på den långbänk som i dag täcker det mesta av rikspolitiken. Sedan budgetpropositionen i januari 1995 har uppskov varit regeringens viktigaste handlingslinje. Det som skulle presenteras samma vår hänvisades till den s.k. tillväxtpropositionen till hösten. Dess huvudsakliga innehåll var, förutom nya skattehöjningar förstås, hänvisningar till ett fyrtiotal olika utredningar och ett förslag i fondsocialistisk anda om en sjätte Inte ens regeringen själv verkade känna någon entusiasm över denna tillväxtpolitik. Propositionen var en "agenda", menade dåvarande finansminister Persson. En agenda för tillväxt, som paradoxalt nog förutspådde halverad tillväxttakt till sekelskiftet och som i övrigt sköt allt på framtiden. Vintern och den tidiga våren dominerades sedan av spektaklet inför den socialdemokratiska extrakongressen. Persson-planen såg dagens ljus. Den innehöll, förutom sedvanliga skatteskärpningar, en höjning av de nyligen sänkta ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna, ett fribrev till kommunerna att bedriva för dyr verksamhet med lånade pengar och en räkneövning kring utbildningsplatser som redan fanns. I På partikongressen, som var den nya partiledningens chans att staka ut en egen kurs, tog sig uppskovspolitiken närmast parodiska uttryck. EMU - för svårt, det skjuter vi på. Arbetsrätten - för svårt, det skjuter vi på. Pensionerna - för svårt, det skjuter vi på, trots att det nyligen träffats en uppgörelse med de borgerliga partierna om ett nytt pensionssystem. Vi lever, herr talman, i ett land där arbetslösheten är stor och växande, där alla är överens om att de nya jobben måste komma ute i företagen och där regeringspartiet ämnar redovisa sin näringspolitik först nästa höst. Tre år in på mandatperioden! I vårpropositionen tvangs den nye finansministern revidera ned årets tillväxt mot bara 1 %. Men utöver nya skattehöjningar fanns där inte många förslag till åtgärder precis. De skulle komma i sysselsättningspropositionen i slutet av maj. Och nu vet vi att den, den kom inte alls. Regeringen förmådde inte ens samla sig till ett nytt uppskovsdokument. Det blev, ärade kammarledamöter, ingen rivstart för regeringen Persson. Det blev en tvärnit - i den mån någon som saknar styrfart kan tvärstanna. Regeringens sätt att hantera den ekonomiska politiken i allmänhet och arbetsrätten i synnerhet visar att socialdemokraterna saknar idéer om vad som skall göras, hur det skall göras och varför det skall göras. Regeringen har i brist på egen förmåga att ta ansvar i en lagstiftningsfråga utsett medlare för att övertyga LO om att de återställare regeringen genomförde vid sitt tillträde behöver återkallas. Men vilka medlas det emellan? Vem företräder den dryga miljon människor i Sverige som saknar ett riktigt jobb? En regering skall företräda hela folket. När det är uppenbart att enda möjligheten på arbetsrättens område är lagstiftning, är det regeringens skyldighet att framlägga lagförslag för riksdagen. Det är ni skyldiga era väljare, det är ni skyldiga svenska folket och, framför allt, det är ni skyldiga alla arbetslösa. Sverige är i recession, och arbetslösheten växer trots socialdemokraternas försök att prata ned den. Varslen om friställningar är fler än vid samma tid förra året, de lediga platserna färre. Ekonomiska bedömare reviderar ned sina tillväxtprognoser ytterligare, och AMS förutser ännu fler arbetslösa till hösten. När regeringen stod handfallen och villrådig, föreslog den borgerliga oppositionen konkreta åtgärder. Vi moderater lade i förrgår fram en partimotion med heltäckande förslag beträffande arbetsrätt, näringspolitik, skatter, utbildning, socialförsäkringar och arbetsmarknadspolitik. Vi siktar till genomgripande förändringar, men vi är också inställda på snabba dellösningar, där majoritet för sådana kan finnas. Men varför snubblar och vacklar ni socialdemokrater, Göran Persson? Varför har regeringen inte lyckats ge ens en antydan om en politik som kan leda till fler företag och riktiga jobb? Att halvera arbetslösheten med de begränsade förslag ni krystat fram tillsammans med Centern, det går helt enkelt inte. Kan ni inte bättre? Vet ni inte vad ni skall göra? Vill ni inte? Är det för obehagligt att fatta beslut som går emot den egna ideologin och retoriken? Får ni inte? Är det helt enkelt så att särintressen som är inbyggda i det socialdemokratiska partiet förbjuder er att fatta de beslut som är nödvändiga för att Sveriges ekonomi återigen skall växa och jobben bli fler? Jag tror att ett sammanfattande svar på de här frågorna är att socialdemokraterna inte förmår att tänka om och tänka nytt beträffande företagsamheten. De har ju sina ideologiska rötter i en idé som sett som sitt främsta mål att bekämpa förutsättningarna för företagande och företagare och därmed för tillväxt. Aktuellt i politiken funderade den förre partisekreteraren Leif Linde över företagandets villkor i Sverige. Linde anses tillhöra den handfull av förnyare som kan urskiljas i rörelsen. Han ville ju förnya så till den milda grad att han inte är partisekreterare längre. Linde skrev: "Vi kanske rent av ska börja gilla att folk vågar utveckla sina idéer om varor och tjänster till egna företag de kan leva på och utvecklas i." Denna försiktiga trevare formulerades alltså av en man som har anklagats för att vilja störta det socialdemokratiska idéarvet i fördärvet. Litet längre fram i artikeln hoppas han att det skall bli möjligt att ändra socialdemokraternas syn på företagare i framtiden: "Kanske kommer vi i partiet 2005 att skriva in i partiprogrammet att det finns företagare i Sverige." Betänk, ärade kammarledamöter, betänk detta att Sveriges största politiska parti om nio år kanske kommer att erkänna existensen av företagare i sitt partiprogram. Då inser ni allvaret och vidden av Sveriges problem. När det råder full enighet om att det är i den privata sektorn som jobben skall komma och när all politisk kraft borde ägnas åt att söka förbättra företagandets villkor, då behandlar ledande socialdemokrater företagare som om de inte existerade! Det är i detta glapp mellan dröm och verklighet som det svenska samhällets växtkraft förtvinar. Herr talman! Vi måste i denna kammare, men också i samhällsdebatten i övrigt, på allvar börja diskutera vad som är tillväxtens, företagandets och arbetets villkor. Det som oroar mig personligen kanske mest är hur den politiska debatten alltmer avlägsnar sig från normal analys och dialog. I energipolitiken och i arbetsmarknadsfrågorna märks det tydligast, men även i övrigt ser vi hur sakförhållanden alltmer underordnas det politiska spelet. Vem som skall göra upp med vem blir viktigare än vad man skall komma fram till. Energifrågan tycks mig inte längre gälla huruvida vi skall stänga av billig, effektiv, säker och ren svensk energiproduktion så att tusentals människor förlorar arbetet och vi alla blir fattigare. Nej, det viktiga är vilket annat parti regeringen skall få till stöd. Samma sak gäller arbetsmarknaden. "Vad säger LO" blir en viktigare frågeställning än "Vad säger de arbetslösa". Förklaringen till regeringens handlingsförlamning vad beträffar tillväxtpolitik och arbetslöshet står som jag ser det att finna i både ideologi och intressen inom rörelsen. För det finns områden, andra områden, där det utvecklas såväl glöd som envishet. Skattehöjarpolitiken har jag redan nämnt. Sjätte AP-fondstyrelsen drevs igenom här i kammaren i förra veckan. Jakten på friskolorna pågår oavbrutet. Och ständigt nya försök görs att mot alla rättsprinciper få kontroll över de forskningsstiftelser till vilka löntagarfondsmedlen förts. Häromdagen underkände Lagrådet det senaste förslaget i den vägen som rättsvidrigt. Jag vill fråga statsministern: Kommer regeringen likafullt att lägga fram detta lagförslag för riksdagen i september? Herr talman! Den åtgärdskompott som regeringen de senaste dagarna - och nätterna - i all hast har kokat ihop tillsammans med Centern löser inte landets, folkets och framför allt inte de många arbetslösas problem. De stora strukturfelen kvarstår. Det går inte att få i gång den ekonomiska tillväxten och få bukt med arbetslösheten så länge ingenting görs åt arbetsrätten och så länge regeringen envisas med att finansiera sina ingrepp - även de blygsamma skattelättnaderna - med skattehöjningar. Regeringen vill nu att alla skall ställa sig bakom målet att halvera den öppna arbetslösheten till 4 % vid sekelskiftet. Just begränsningen till den öppna arbetslösheten gör detta till ett skenmål. Varför inte 0 %? Med statistiska manipulationer och politiska beslut går det att helt avskaffa den öppna arbetslösheten - det visade ett land öster om oss för inte så värst länge sedan. Jag vill sluta med att ställa frågan till statsministern: När skall ni socialdemokrater sänka skatter och avreglera arbetslivet så att företagen kan erbjuda fler riktiga jobb? Då först minskar den verkliga arbetslösheten.

Herr talman! Sverige är mitt uppe i en period av smärtsam ekonomisk sanering av de offentliga finanserna. Den uppgiften är inte slutförd. Andra stora uppgifter väntar. Det handlar om att trygga välfärden. Det handlar om att skapa förutsättningar för nya jobb och att återskapa framtidstron i samhället. Det handlar om att förbättra företagsklimatet med särskild inriktning på små och medelstora företag. Det handlar om att höja kompetensnivån. Det handlar om att bygga kretsloppssamhället och avveckla kärnkraften. Det handlar om att ta till vara hela Sverige. Målet är en hållbar utveckling. Förutsättningen för att det skall lyckas är beslutskraft och förmåga att samverka. Jag skall återkomma till dessa stora uppgifter, men jag vill börja i en annan ända - tyvärr, vill jag nog tillägga. Herr talman! I dag finns det en djup folklig misstro mot politiker. Den flyter upp till ytan i kölvattnet efter fallskärmsavtal och orimliga pensionsförmåner. Ett antal kommunala skandaler, vid utlandsresor och här hemma, har minerat demokratins farvatten. Demokratin lever farligt. I lagtolkningarnas gränsland, men långt över gränsen för vad som är moraliskt acceptabelt, har förtroendemän - för det är oftast män - misslyckats med att skilja på sina egna pengar och folkets pengar. Inget parti kan svära sig fritt från dessa övertramp. Insatsen är långt större än några tiotusentals kronor i black jack-marker. De som trampar över anständighetens gränser spelar hasard med människors förtroende för politiker - för alla politiker, och därmed för demokratin. Lagöverträdelser kan och skall beivras. Mot dumhet och maktfullkomlighet finns ingen försäkring. Däremot måste politiskt ansvar utkrävas. När gick det snett? Är det den tilltagande bolagiseringen och kommunernas ambition att alltmer uppträda på marknadens villkor? Men det kan väl inte vara ett marknadskrav att använda kommunala medel på porrklubb. Hade detta kunnat hända före den storskaliga kommunsammanslagningens tid? Svaret är sannolikt nej. När kommunalnämndens ordförande kände alla personligen fanns inget utrymme för excesser. Nu krävs en genomgripande moralisk rensning, och det här är allas uppgift. Nu måste svenska förtroendevalda hålla stånd mot frestelser på Bryssels och andra storstäders bakgator. Fallskärmsavtal kan och bör beskattas hårdare än andra inkomster. Därmed skulle fallskärmarna återfå sin faktiska innebörd, dvs. Klarar vi inte gemensamt denna uppgift raseras stora delar av trovärdigheten för den svenska representativa demokratin. Stora värden står på spel. Det är hög tid för partierna att samordnat och vart för sig samlas kring åtgärder på detta område. Herr talman! De stora utmaningar vi står inför i Sverige, och som jag nämnde inledningsvis, kan inte mötas med bristande trovärdighet av det slag jag tidigare nämnde eller med ständig konfrontation - förstelnad blockpolitik med ständiga återställare i släptåg. Gårdagens svar är inte tillräckliga som lösning på dagens och morgondagens problem. Centerpartiet kommer med kraft att medverka till en brett förankrad, långsiktig och hållbar politik. Bäst formuleras svaren på de många frågorna på det politiska mittfältet. Sverige har inte råd med ytterkantspolitik eller konfrontation som politisk idé. Detsamma gäller för övrigt på arbetsmarknaden. Ansvaret vilar på alla konstruktiva politiska krafter att när så är påkallat lägga det partiegoistiska åt sidan och ta gemensamma tag. Det betyder mer av resultatpolitik och mindre av politiskt spel. Det borde vara en lättmotiverad position med hänsyn till både fyraåriga valperioder och splittrad partistruktur utan majoritetsregeringar. Centerpartiet har såväl under fyrklöverregeringen som i samarbete med den nuvarande regeringen tagit ett stort ansvar för saneringen av statens finanser, kanske mer än något annat parti under 1990-talet. Vi har inte gjort det i tron att det är en genväg till snabba opinionsklipp, om nu någon skulle tro det, utan därför att det är en nödvändighet för att skapa stabilitet i landet och förbättra förutsättningarna för en positiv utveckling på arbetsmarknaden. Vi har efterlyst nationell samling. Under våren har Centerpartiet och regeringen träffat en överenskommelse om vårbudgeten för att fullfölja saneringen av statsfinanserna. Det arbetet har hittills varit lyckosamt, oaktat vad pessimistkonsulterna försökt trumpeta ut.

Herr talman! Socialdemokrater och centerpartister tycker om att kalla sig själva för "folkrörelsepartierna". Med det menar de förmodligen att Socialdemokraterna står LO och vissa kooperativa organisationer nära och att Centern har en kontaktyta mot jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse. Vi har aldrig godtagit det där språkbruket. Sådant som fackföreningar och producentkooperativa sammanslutningar tycker vi bör kallas intresseorganisationer. Folkrörelser är för oss ideella rörelser med mål bortom den egna plånboken - därmed inte sagt att det skulle vara något fel att organisera sig också för att främja sina egna intressen. Folkpartiet är ett folkrörelseparti. Besök vilken folkpartiförening som helst! Jag kan garantera att ni kommer att träffa ideellt engagerade människor, kanske någon från Naturskyddsföreningen, någon från Hem och skola, någon från en Amnestygrupp eller någon från Röda korset. Och säkert träffar ni några missionsförbundare. En växande grupp är verksamma i det som kallas nykooperationen; människor som t.ex. startat ett föräldradrivet daghem eller en friskola. Den här breda och levande kontakten med den ideella sektorn i vårt land har naturligtvis i hög grad satt sin prägel på vårt parti, på samma sätt som våra många småföretagare har gjort det. Man förstår vårt parti bara om man förstår den sociala bakgrunden. Vi tror på idealitetens kraft. Vi tror på frivillighet och initiativ. Vi tror på lokal variation och mångfald. Vi misstror monopol och likriktning. Birger Schlaug säger ibland att det är Luther som har förstört vårt land. Då skakar folkpartisterna i Gnosjö, Edsbyn, och Skellefteå på huvudet. Det är så långt från deras samhällsanalys som man över huvud taget kan komma. De tror att de egenskaper som förknippas med Luthers namn är precis vad Sverige behöver mer av: arbetsvilja, plikttrohet och en känsla av förvaltarskap inför det som har anförtrotts oss. Hur tråkigt det än är - fritid skapar inte välstånd. Det är arbete som skapar välstånd. Fritid kan skapa vällevnad - det är jag den förste att hålla med om. Men materiellt välstånd och välfärd som kan fördelas också till andra skapas av arbete. Det är vår utgångspunkt, och det är därför det känns så förfärande att se vårt samhälle förfalla och välfärden gröpas ur därför att vi som nation är oförmögna att släppa fram den skaparkraft som skulle kunna få många fler i arbete. Jag missunnar ingen av oss en välförtjänt semester, men i det läge som uppstått - med stigande arbetslöshet och en handlingsförlamad regering - var det nödvändigt att driva fram en extra sommarsession. Jag tror att alla nu inser det. Ett problem med socialdemokraternas s.k. folkrörelseförankring är just LO:s karaktär av intresseorganisation. Det står ju mer och mer klart att LO och andra fackföreningar ser sin roll som att företräda dem som har arbete och inkomst, dem som forskarna kallar insiders, medan outsiders, utan jobb och förankring i samhället, inte har någon maktstruktur som för deras talan. Mellan det socialdemokratiska partiet och LO finns ett beroendeförhållande, också av ekonomisk art, som gör att partiledningen gång på gång faller undan för LO-ledningens krav. Jag kan ge många exempel från de gångna åren. Jag har alltså en delvis annan bild än den som massmedierna förmedlat av det paket som lades fram i går. Visst knorrar LO-basen för att partiledningen kört över honom på ett par punkter, men ser man till helheten finns samma undfallenhet gentemot LO som i den s.k. Perssonplanen från i vintras. Tänk t.ex. på allt som inte finns i paketet: ? Det finns ingenting om arbetsrätten - för att LO givits vetorätt.

Herr talman! Jag vet inte om vi skall tävla om vilken som är den största och bredaste folkrörelsen, men jag tillhör åtminstone ett parti som det rör på sig i. Jag vet inte hur det är med Lars Leijonborg i det avseendet. Jag skulle vilja ta min utgångspunkt i en diskussion som handlar just om möjligheten för en människa att röra på sig i termer av att få komma till tals, att få bli lyssnad på, att få bli sedd och att känna att det spelar någon roll vad just hon eller han tycker och säger. I dag har väldigt många människor egen erfarenhet av att ingen faktiskt bryr sig, att ingen lyssnar och att ingen bryr sig om att ta reda på hur verkligheten ser ut. Det är väldigt många människor som känner att politiken har distanserat sig från det som är vardagen för många. Det förs en politisk retorik, och möjligen kan man säga att om man nu inte är fånge på ett fort, i LO, i Rosenbad eller i riksdagen eller vad det nu är, är ändå många människors uppfattning den att politikerna är fångna i den politiska retoriken och att den inte alltid avsätter några konkreta politiska beslut och några faktiska handlingar. När det gäller den extrasession som nu är framdriven av de borgerliga partierna för att vi har en hög arbetslöshet tror jag inte, uppriktigt sagt, att det är särskilt många människor som uppfattar den som något väldigt stort steg som kommer att ha en avgörande betydelse för arbetslöshetens utveckling. Jag tror att väldigt många människor uppfattar detta som ett politiskt spel. Jag tror att många förstår och inser att i princip inget av de beslut som vi kommer att fatta i juli i denna sal kommer att träda i kraft förrän den 1 januari 1997. Det kommer inte att hända någonting när vi går ut härifrån den 12 juli. Detta sätt att bedriva politik upprör väldigt många människor och gör att man mister tilltron till politiken som ett verktyg för förändring. Många pratar om respekt. "Respekt för de arbetslösa", säger ofta Lars Tobisson och Moderaterna. Om man skall ta de arbetslösas situation på allvar tror inte jag att man skall ha en så låg nivå i a-kassan som 75 %. Det gör det omöjligt för många arbetslösa att klara av sin enkla vardag med hyran, maten och kläderna. Tidningen får man säga upp osv. Detta gör faktiskt att många människor måste komplettera med socialbidrag. Det är en situation som är verklig för många i Sverige i dag. Tar man den situationen på allvar, ja då gör man någonting åt den. Då ser man till att a-kassenivån är sådan att det går att klara sig. Om man tar arbetslösas situation på allvar kan man inte lägga fram förslag som innebär att man puttar ut arbetslösa ur trygghetssystemet oavsett om de har fått jobb eller inte. Nu pratar jag om förslaget om den bortre parentesen. Det är väl inte att ta arbetslösas situation på allvar att säga: Tyvärr har du inte fått ett jobb nu när det har gått två år - kanske tre - så nu bryr inte vi oss om dig längre. Det tycker inte jag är att ta människor på allvar. Jag tycker inte heller att det att ta folk på allvar att säga till människor som är arbetslösa: Den enda chansen för dig att få jobb är att du har en mycket dålig trygghet i det jobb du eventuellt kommer att få. Det är att hävda att det är arbetsrätten som är skälet till arbetslösheten eller att vi har ett för rättvist lönesystem och att vi därför måste öka löneklyftorna. Att ha en sådan verklighetsbeskrivning när vi på ett seriöst sätt diskuterar problemet med arbetslösheten är inte att ta människor på allvar. Det är heller inte att ta människor på allvar att lägga fram en ekonomisk politik som innebär att kommuner och landsting kommer att få krympande utrymme under flera år framöver 97, 98 och kanske 99 också; 96 är det så och 95 var det så. De krympande resurserna och den minskande andelen av den totala ekonomin har många av partierna i denna riksdag faktiskt varit med och beslutat om. Regeringen har lagt sådana förslag och Centerpartiet och kds har stött sådana förslag. Moderaterna lägger förslag om att det skall sparas ytterligare 50 miljarder under de kommande tre åren. Samtidigt står ni här och säger att ni är oroliga över att barn far illa i skolan. Ni är oroliga över att det finns köer inom sjukvården och över att gamla människor inte kan få den hjälp de behöver. Ni är oroliga över att hemtjänsten inte fungerar. Jag är också orolig. Väldigt orolig är jag över hur det ser ut i vardagen, väldigt orolig över så många ungar som far så illa i det skolsystem vi har i dag, där vi skall lägga grunden till den utvecklings och utbildningsexplosion som vi vill ha. Jag är väldigt orolig över de gamla människor som ringer och säger: Vi kan inte gå och hämta ut vår medicin. Vi vet inte om pengarna räcker. Det finns mycket att vara orolig över. Men om man skall ta de människornas oro på allvar kan man inte stå här och föreslå en ekonomisk politik som innebär att det blir värre. Jag vet att den här frågan var uppe i går, och jag tror att den ställdes till moderaternas olika företrädare: Vad säger ni nu när vi håller på med nedskärningar i landstinget i Stockholm, där Vänsterpartiet tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet tar ett ansvar för den situation som finns? Men vi lägger åtminstone fram förslag här i riksdagen som innebär att det skulle kunna se annorlunda ut. Jag skulle vilja veta hur ni förklarar det här. Jag tror att det är svårt för många att förstå detta. Antingen ljuger ni, eller också får ni gå ut och tala om att det här faktiskt är det ni vill. Denna bristande respekt för människors villkor och för människors oro tycker jag tyvärr också går igenom i de förslag som regeringen nu lägger fram. Jag tycker att det finns en rundgång i systemet när man säger att vi, samtidigt som vi skall skära ned inom offentlig sektor i den EMU-anpassning som pågår, ändå skall se till att de människor som puttas ut ur systemet skall ha någonting att göra. De kan gå tillbaka till sina gamla jobb. De får litet mindre betalt, men de har ändå något vettigt att göra. För en enskild individ är det naturligtvis bättre att ha något vettigt att göra än att sitta hemma och vara passivt arbetslös. Men hur uppfattar en människa - en kvinna i 55-årsålderna som har jobbat inom sjukvården i 13 år - situationen att först bli uppsagd och sedan efter två år komma tillbaks till samma jobb och göra det jobb som hon är väldigt duktig på att göra, men då under betydligt mer förödmjukande omständigheter? Jag tycker inte att det är ett klokt sätt att hantera människor på. Det finns en oroande siffra i dag. Det handlar om bristen på framtidsperspektiv och kvinnoperspektiv. Det är det faktum att födelsetalet aldrig har varit lägre i Sverige. Detta födelsetal har mätts i 250 år, och nu är det lägre än någonsin. Det säger en del om hur man ser på sin situation och på framtiden och om viljan att satsa framåt. Denna brist på respekt för demokratin tycker jag går igen också om man ser det i ett litet vidare perspektiv, t.ex. vad gäller diskussionen om EU och Europas framtid och Sveriges roll där. Jag fick i min hand i går en skrift. "I EU 1995", heter den. Förordet är undertecknat av Göran Persson. Det sägs att regeringen vill veta vad människor i Sverige tycker om EU och hur vi ser på EU:s fortsatta utveckling. Man vill höra folkets röst om EU, säger man. Man har tryckt upp broschyren och skickat ut den, inte till så många ställen, men till några skolor och några bibliotek. Där har man stoppat undan den i någon byrålåda, för man har inte förstått att det var en form av remissmaterial. Men det var det. Alla inbjuds här att ha synpunkter före den 1 maj i år. Sedan skall alla de synpunkter som har lagts fram samlas ihop, och så skall det göras en särskild skrift som talar om hur svenska folket ser på EU. Vid en kontroll i går på Utrikesdepartementet tror jag att det var 15 som hade svarat. Det är väl något torftigt om man tänker sig en bred folklig remiss för att just göra folkets röst hörd i EU-frågan. Jag skulle väldigt gärna vilja veta vad man skall göra åt detta. Jag vet att remisstiden har förlängts till den 15 juli, men det räcker inte. Om man är seriös när man vill att människor skall få göra sin röst hörd måste man också se till att det ges möjlighet till det, både vad gäller Europafrågor och vad gäller de politiska vardagsfrågorna. Då kan vi inte ha denna elitisering av politiken, där man koncentrerar den politiska eliten kring ekonomin. Sedan skickar man ut problemen i den s.k. verkligheten - ut i kommunerna och ut på lokalkontoren. Där skall man sopa ihop resterna. Det går inte ihop. Jag tror att det är ett mycket stort problem. Jag skulle väldigt gärna vilja att vi fick en diskussion i riksdagen om demokratins villkor och hur vi skall upprätthålla och vidareförmedla respekt för människors liv och erfarenheter.

Herr talman! Ledamöter! Alla ni 80 000 som lyssnar på radio eller ser på TV! Göran Persson ser en ljusning när det gäller att minska arbetslösheten, har vi fått veta. Den ljusning och det sken som han ser vid horisonten är nog i själva verket skenet som bedrar. Det finns nämligen ingenting som tyder på att regeringen kan halvera arbetslösheten till sekelskiftet - inte om man menar att människor skall få vanliga jobb inom den offentliga eller privata sektorn. Miljöpartiet och jag menar att regeringen för en mycket destruktiv politik. Det är en skaldig politik. Socialdemokraterna vill nämligen lappa och laga på sönderfallande system för att låta skenet bedra. Herr talman! Alla ni som lyssnar! Vi i Miljöpartiet menar att det är dags för stora kirurgiska ingrepp så att vi kan skära bort allt det politiska dödkött som präglar arbetsmarknadspolitiken i Sverige i dag. Vi måste sluta plottra, sluta lappa, sluta laga på det som är fallfärdigt. Nu måste vi gå vidare. I stället för unkna och traditionella lösningar som såväl Socialdemokraterna som Moderaterna och andra borgerliga partier förespråkar borde vi lyfta blicken, ge visionerna luft under vingarna och rikta in oss på att bygga det goda samhället i social och ekologisk balans. Låt oss fundera ett tag. Det är egentligen alldeles fantastiskt att vi inte behöver arbeta så mycket för att klara vår försörjning. Det är fantastiskt att vi nu skulle kunna dela på jobben, öka vår fria tid och inse att livet är så mycket större, vidare och djupare än bara lönearbete. Det är nu vi har chansen att sänka arbetstiden och dela på jobben. Sänkt arbetstid ger fler människor tillträde till arbetsmarknaden. Det ökar livskvaliteten både för dem som i dag saknar jobb och för dem som jobbar så mycket att de inte har tid med så mycket annat än just lönearbetet. Sänkt arbetstid ökar jämställdheten mellan man och kvinna, ökar möjligheten till delaktighet i samhället och kan ge många barn en mycket tryggare och bättre uppväxt. I går fick vi höra finansminister Erik Åsbrink uttala att sänkt arbetstid innebär att man delar på arbetslösheten. Det är ett fullständigt absurt påstående och ett intellektuellt moras, hävdar jag, från Sveriges finansminister. Sveriges finansminister 1996 talar som om 40-timmarsveckan var en naturlag. Delar Göran Persson sin finansministers uppfattning när det gäller synen på arbetstiden? Andra, främst nyliberala tänkare från Moderaterna och Folkpartiet, brukar hävda att 35-timmarsveckan är planekonomi, medan 40-timmarsveckan skulle vara marknadsekonomi. Jag skulle vilja fråga Lars Leijonborg vad 48-timmarsveckan då var. Var det marknadsekonomi eller var det planekonomi, eller har normalarbetstiden inte alls med det ekonomiska systemet att göra, utan är något helt annat? Herr talman! Vi måste lära oss att anpassa arbetstiden till verkligheten. Det finns ingen verklighet i framtiden som kan leda till full sysselsättning om vi har kvar 40-timmarsveckan. Envisas moderater och socialdemokrater och andra att hålla fast vid 40 timmarsveckan kommer arbetslösheten att vara mycket hög. Vi kommer att få se det ena kostsamma plottrandet efter det andra, för att i panik försöka upprätthålla skenet av att systemet fungerar. Miljöpartiet kräver att vi fattar beslut om att sänka arbetstiden till 35 timmar i veckan. Det ger oss lågt räknat 200 000 nya jobb. Arbetslösheten finansieras med skatter, dvs. att vi delar på pengarna för att människor skall få det något så när drägligt när de är arbetslösa. Det är bättre att vi delar på jobben. Det finns tre grundläggande sätt att försöka komma till rätta med arbetslösheten. Den första varianten är att öka löneklyftorna, som i USA, vilket Moderaterna och andra nyliberaler förordar. Det har praktiserats i USA, och det ger faktiskt en del jobb. Men det leder också till kraftigt ökade klyftor i samhället. Vi menar att det är en dålig modell. Miljöpartiet menar på fullt allvar, även om det är som att svära i kyrkan att säga det i denna församling, att jämlikhet är effektivt. Det finns inget så effektivt i ett samhälle som jämlikhet. Då tar man nämligen till vara alla människors resurser. Den andra varianten för att lösa arbetslösheten är att generellt öka efterfrågan. Det kan låta bra. Vi stimulerar efterfrågan. Ekonomin får fart. De ekonomiska hjulen börjar snurra, och det skapas fler arbetstillfällen. Det är bara det att vi inte kan konsumera oss ur krisen i vår del av världen. Vi har Riokonferensen - FN:s miljökonferens - som ett lysande exempel på att det i vår del av världen inte går att generellt sett öka konsumtionen. Då slår vi i det ekologiska taket med stora både sociala och miljömässiga bakslag som följd. Den tredje varianten för att man skall komma till rätta med arbetslösheten är faktiskt att anpassa normalarbetstiden till verkligheten. Jag hoppas att Margareta Winberg - tidigare ordförande i det socialdemokratiska kvinnoförbundet - som sitter här håller med mig om att det är viktigt att sänka arbetstiden. Varför får vi inte höra samma sak från finansministern och statsministern? Skall Margareta Winberg ytterligare en gång, i nästa valrörelse, åka omkring som ett radikalt alibi och lura svenska folket att Socialdemokraterna verkligen vill sänka arbetstiden. Uppenbarligen vill inte den man som sitter snett framför henne till vänster, Göran Persson, införa en sänkt arbetstid. Jag tycker att den politik som Göran Persson företräder är destruktiv. Det räcker inte att lappa och laga. Den gamla tiden är förbi. Vi är på väg in i 2000-talet. Industrialismens tid är förbi. Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och sysselsättning finns inte längre på samma sätt som tidigare. Därför behövs det grundläggande förändringar. Göran Persson hävdade i förrgår i en intervju att den politik som han står för är mästerlig. Jag hörde det i radion. Jag vill minnas att kejsaren sade något liknande om det obefintliga tyget i berättelsen om kejsarens nya kläder. Det är tragiskt att se Göran Persson stå där och kraftfullt deklarera - med retorikens och skådespelets alla knep - att han är klädd när han i själva verket är ganska naken. Vi kommer inte till rätta med arbetslösheten om vi inte sänker arbetstiden. Herr talman! Min uppfattning är att begreppen högern och vänstern i politiken är förbrukade. Socialdemokraterna och de borgerliga för ungefär samma ekonomiska politik när de väl kommer i regeringsställning, även om man hojtar litet i oppositionsställning. I grunden är man barn av en annan tid. Man söker hitta gamla lösningar på nya problem, och den politik som man för grundas på hundra år gamla ideologier. De är inte hållbara. Vänstern och högern är mer lika än olika. Det är ett stort problem. Problemet är inte att de borgerliga och Socialdemokraterna tycker olika. Problemet är att de tycker så förbaskat lika i en massa avgörande frågor. Det är Sveriges stora dilemma just nu. Skattereformen är underfinansierad. Medlemskapet i EU skulle frälsa oss från ondo. Det handlar om improduktiva investeringar i ett JAS-plan vars ekonomiska ram nu har nått hisnande 67 miljarder kronor. Det handlar om betongprojekt, som om målet vore att hela landet skall asfalteras på det att alla skall bli lyckliga. Vi är på väg in i en ny tid. Vi måste tänka på ett fullständigt nytt sätt. Vi måste kasta bort gamla sanningar och inse att en ny tid väntar. Det är lustigt att höra Folkpartiet och Moderaterna i den här debatten. Deras minne är som en adventskalender; det finns lucka efter lucka. Det är fantastiskt att höra dem skälla på den här regeringen. Den gör i stort sett samma sak som den borgerliga regeringen gjorde. Varför minns ni inte? Om det är någon som är ansvarig för statens dåliga ekonomi i Sverige är det väl ändå den gamla borgerliga regeringen. Ni hade ansvaret. Alf Svensson har inte varit uppe i talarstolen ännu, men han kommer så småningom. Det är lustigt att han har satt sig i nyliberalernas båt tillsammans med moderaterna och folkpartisterna. Alf Svensson glömmer att nyliberalerna har ersatt sin nästa med sitt bästa. Jag tycker att Alf Svensson skall tänka över vilket anhang han alltmer börjar beblanda sig i. Herr talman! Staten måste spara. Det är sant. Miljöpartiet delar inte den märkliga uppfattning som framför allt Vänsterpartiet framför i buskpropagandan. Den innebär att man kan lova allt till alla. Vi i Miljöpartiet lovar inte guld, men vi lovar gröna skogar och ett människovärdigt samhälle. Vi lovar inte en ökad konsumtion för alla. Vi menar på fullt allvar att vi som har det väldigt bra i Sverige faktiskt inte kommer att få mer. Vi får litet mindre i framtiden. Men vi skall fördela resurserna på ett riktigt sätt. Det är jättepopulärt att som politiker stå på torg och lova mer till alla om det bara blir s.k. ekonomisk tillväxt. Men den ekonomiska tillväxten för med sig en förödande baksmälla. Vi måste inse att ekonomisk tillväxt inte längre hänger ihop med sysselsättningskurvor. Det beror på att varenda företag som får några miljoner i vinst investerar dem för att få bort arbetskraften. En annan viktig fråga inför framtiden gäller en kraftig grön skatteväxling. Det handlar inte om det småplottrande som Centern och Socialdemokraterna säger att de har försökt inleda. Det handlar om en stegvis, mycket tydlig grön skatteväxling. Den innebär kanske att 100 miljarder kronor växlas från skatt och avgifter på arbete till miljörelaterade skatter. Men företagen och näringslivet måste veta hur det här skall gå till, när skatterna ökas på energi och utsläpp och när de minskar på arbete. Då har varje enskilt företag möjlighet att göra de optimala investeringarna vid exakt rätt tillfälle så att det fungerar rent företagsekonomiskt. Alla ni som lyssnar på radio och tittar på TV skall veta att Socialdemokraterna, Centern, Moderaterna och andra har röstat igenom att mediciner och läkemedel skall bli dyrare. Detta har skett trots att man vet att det finns människor, inte minst hårt drabbade pensionärer, som i dag faktiskt inte har råd att ta ut de mediciner som läkarna förskriver. Det heter att vi måste spara. Samtidigt som vi måste spara på dem som redan har det mycket illa ställt skickar regeringen, genom medlemskapet i EU, miljon efter miljon till projekt inom EU som ingen av oss egentligen vill ha. Samtidigt som man ökar kostnaderna för läkemedel och drar ned för de sämst ställda betalar vi varje år mångmiljonbelopp till grekisk tobaksodling och fransk vinodling. Vill vi ha det så? Vi kan inte styra vår egen ekonomi, hur vi skall använda våra egna pengar. Det är ett skäl så gott som något för oss i Miljöpartiet att säga att Sverige bör lämna EU. Vi kräver en ny folkomröstning efter regeringskonferensen så att svenska folket, precis som det danska, får chansen att säga sitt. I går ringde en jublande och lycklig medlem i Naturskyddsföreningen till mig. Han talade om ett genombrott för miljön. Jag tror att han hade hört Olof Johansson, eller Anna Lindh, i radion. Den här jublande glada medlemmen i Naturskyddsföreningen hade fått för sig att regeringen nu skulle satsa 1 miljard kronor på kretsloppssamhället. Det låter ju bra. Jag upplyste honom om att det visserligen handlade om 1 miljard men att det beloppet skulle gälla för fem år. Då var han litet tveksam. Det var inte den information som han hade fått via radion. Det är alltså 200 miljoner kronor per år för en kretsloppsanpassning. Olof Johansson, Göran Persson och Anna Lindh hävdar att detta är ett rejält steg på väg mot kretsloppssamhället. Hur många kilometer motorväg motsvarar egentligen 200 miljoner kronor per år? Jag bara undrar. Är det en, två eller två och en halv mil motorväg? Samtidigt har pengarna för vindkraftssatsningen tagit slut. Jag undrar hur Centern och Socialdemokraterna ser på att det finns en kö vad gäller byggande av vindkraftverk men att pengarna till vindkraftsrabatten är slut. Varför skjuter ni inte till pengarna? Kanske innebär 100 eller 200 miljoner kronor att tusentals människor som i dag vill satsa på olika andelar i vindkraft skulle kunna köra i gång. Varför stoppar ni detta? Varför blir det ett vakuum i utvecklingen? Samma sak gäller allergisaneringen. Miljöpartiet och regeringen träffade en bra uppgörelse som innebar att kommuner skulle kunna allergisanera skolor och dagis. Även hushåll och dåliga bostäder skulle kunna allergisaneras. Det är ett faktum att vartannat barn som börjar skolan i dag har någon form av allergi. Det är en stor folksjukdom. Efterfrågan blev enorm, kanske mycket större än någon av oss kunde tro. 1 miljard kronor tog slut. Ännu mer tog slut, och nu fattas det 600-700 miljoner kronor som kommuner och andra vill ha för att allergisanera skolor och dagis. Detta är bra investeringar. De ger jobb. Men vad gör regeringen? Jo, i stället för att satsa på miljön och hälsan pytsar man ut generella ROT-bidrag för ett allmänt byggande. Man skall t.o.m. få bidrag för att bygga ut och bygga om utan att det finns något riktigt mål. Det kvantitativa tänkande som Socialdemokraterna tyvärr fortfarande står för är förödande. Vi måste tänka på kvalitet mer än på kvantitet. De bidrag och subventioner som ges till byggandet i framtiden måste ha en klar inriktning på miljö och hälsa. Man kan inte bara kasta ut mångmiljardbelopp för att användas precis hur som helst. Medlemskapet i EU har visat sig vara väldigt dyrt. Alla ni som lyssnar och som ser på TV skall veta att 1997 beräknas medlemskapet kosta den svenska statskassan 22,5 miljarder kronor. 1998 är summan uppe i 25 miljarder kronor. Var och en kan ju bedöma om det är värt pengarna. Jag behöver inte säga vad jag tycker, men var och en som lyssnar kan bedöma om det är värt 25 miljarder kronor att vara medlem i EU. Jag undrar: Vad ger det oss? Flera partier i Sverige vill föra in Sverige i EMU också. Göran Persson har mycket klokt sagt att medlemskapet i EMU, EU:s monetära och ekonomiska union, är ett större steg än själva medlemskapet i EU. Jag delar den uppfattningen. Därför måste jag ställa frågan till Göran Persson: Göran Persson accepterade en folkomröstning om EU, varför då inte också acceptera en folkomröstning om EMU, som ändå är ett större steg för svenska folket än medlemskapet i EU? Enligt ett TT-meddelande har för övrigt finansminister Åsbrink sagt följande: Åtminstone på en punkt kräver en anslutning till EMU en grundlagsändring. Det gäller Riksbankens exklusiva rätt att ge ut sedlar. Jag har en konkret fråga till Göran Persson: Delar Göran Persson Erik Åsbrinks uppfattning om att det krävs en grundlagsändring före en eventuell anslutning till EMU? Ett ja eller ett nej vore väldigt bra att få. Delar statsministern sin finansministerns uppfattning? Herr talman! Slutligen har jag en fråga till Moderata samlingspartiet angående deras förslag om sysselsättning från i förrgår. I ett TT-meddelande säger Lars Tobisson nämligen följande: "Det viktiga är inte att nu tala om kostnader, utan att vidta åtgärder och strukturella reformer för att få människor i arbete och tillväxt i ekonomin. Då kan man inte se det som en kameral övning om det blir lika mycket intäkter som utgifter." Lyssna på detta! Vad är det karln säger egentligen? Betyder det här att ni moderater än en gång förespråkar stora ofinansierade skattesänkningar? Tror ni fortfarande på s.k. dynamiska effekter? Har ni inte lärt er någonting av att vi själva verket kanske inte vet ett dyft om de där dynamiska effekterna? Att dra undan så mycket skatt, som ni vill göra, från statskassan är förödande för både statens budget och framför allt för de människor i kommuner och landsting som drabbas av sämre sjukvård, sämre äldrevård och sämre skola. Jag tror nämligen inte att den stora delen av svenska folket delar Moderaternas och Lars Tobissons uppfattning att det egentligen kanske inte behövs någon sorts gemensam grundvälfärd utan att det skulle räcka med att pappa betalar. Om ni moderater numera förespråkar en så slapphänt budgetpolitik, precis som Vänsterpartiet ibland gör, då har ni intagit nydemokraternas populistiska nisch i allra högsta grad. Den nischen tycker jag borde vara ofylld i den svenska riksdagen. Vi i Miljöpartiet lovar inte guld, men vi lovar gröna skogar och ett människovärdigt samhälle. För övrigt anser jag att kärnkraften skall avvecklas fort.

Herr talman! Det gick litet varmt här för herr Schlaug. Han vet vad man skall säga innan man har talat. Sedan vill jag faktiskt mycket ärligt och seriöst säga att jag tycker att det skall finnas viss respekt för alla partier här i kammaren, och den typen av ord som "anhang" anstår knappast någon partiledare att tillvita något parti. Jag har i många avseenden andra uppfattningar än Birger Schlaug, Göran Persson och Gudrun Schyman, men anhang har vi inte här i kammaren. Om det går varmt, får man väl rekommendera litet vindkraft som kyler av. Herr talman! Det finns naturligtvis en risk för att vårt lands största problem, arbetslösheten, fastnar i något slags partipolitiskt taktiskt spel, och det är naturligtvis inte rimligt. Vi kan inte ena stunden göra gällande, vilket vi ju gör allesammans, att detta är vårt största sociala problem och sedan försöka nyttja det till något taktiskt spel. Jag tror att ingen egentligen vill göra det eller tänker göra det. Men Göran Persson måste ju förstå att vi nästan förväntar oss en viss tacksamhet från oppositionens sida över att denna proposition kom. Vad i all sin dar skulle ni fört fram i dag som ursäkter för att inte ha lagt fram den? Den har ju framlagts därför att oppositionen har drivit på. Ni har ju trots allt under tidigare valrörelser kejserligt skrutit över att kunna hantera arbetslösheten och, precis som det sades här, ändå skridit nakna i två år. Så det kan ni inte irriteras över eller kalla show, vilket ju skedde för några dagar sedan. Jag tror att regeringen hade velat lägga fram en proposition, ett s.k. sysselsättningspaket, den 28 maj, vilket man skriftligt för övrigt hade utlovat. Jag tror att socialdemokraterna vill komma till rätta med arbetsrättslagstiftningen. Men problemet har varit och är att man sitter fast i sina egna låsningar från valrörelsen och i sina egna förlegade ideologiska synsätt. Skall vi få fart på Sverige, måste vi få slut på de där gamla dogmerna om att det ständigt råder ett slags klasskamp ute i samhället. Det är inte så att arbetstagare klarar sig utan arbetsgivare och att arbetsgivare klarar sig utan arbetstagare. Det är inte så att företag utan vinster skapar nya arbetstillfällen, och en arbetsrättslagstiftning som blockerar är varken till gagn för den som har arbete eller för den arbetslöse. Får vi inte fart på hjulen, kan vi inte driva tillbaka arbetslösheten, och då drabbas alla - absolut alla. Detta är ju egentligen ingen LO eller SAF-fråga. Det är en för hela nationen avgörande fråga. Vi kristdemokrater har aldrig tyckt något annat än att arbetslöshetsersättningen bör vara lägst 80 %. Men procentexercisen i sig ger ju inga nya jobb, som ger resurser och kan förbättra för de ekonomiskt sämst ställda. Alla ni på statsrådsbänkarna vet detta, men hjulspåren är så urgröpta efter alla förstamajtal och efter 1994 års valpropaganda att ni har sällsamt svårt att ta er upp ur dem. Ni har blivit er egen gamla retoriks fångar. I den motion som vi kristdemokrater väckte finns en lång rad konkreta förslag. Jag kunde här ta tid med att ta upp kravet på att modernisera arbetsrätten eller tala om att vi bör återgå till gamla regler för momsinbetalningar eller att vi bör behålla dagens arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen osv., men jag vill stanna någon minut vid kravet på att tjänsteföretagandet bör stimuleras. Jag kan förstå att det blev för tufft för Margareta Winberg och Göran Persson att nu tala om att tjänstesektorn skall öppnas och att hemarbete och trädgådsarbete skall bli accepterade arbetsuppgifter och kallas riktiga jobb. Ni måste ju som sagt känna er förföljda av era egna valrörelsebudskap. Det skulle förstås vara hedervärt om ni tog avstånd från ert tidigare sarkastiska och fräcka tal om pigor och drängar. Det borde faktiskt inte vara för mycket begärt! Jag har märkt att ett ord som ofta kastas ut i denna debatt är ordet skattesubventionera. Då skall man riktigt markera att det är fråga om något helt orimligt, för det används på ett mycket negativt sätt. Men statsminister Persson är ju skattesubventionerad. Jag är skattesubventionerad. Våra hushåll är skattesubventionerade, och det finns nog en och annan ytterligare här i kammaren som kan sälla sig till den skaran. Sanningen är väl den att det är svårt för någon att inte göra det. Nu är det tydligen höjden av allt förnuft och all klokskap att det, när exempelvis snickaren skall sätta in treglasfönster i kåken, går bra med skattesubventionering. När målaren skall måla fönsterbågarna är det också bra med skattesubventionering. Men si om någon skall putsa fönsterrutorna, då får det inte bli tal om skattesubventionering. Om något sådant kommer på tal rusar etablissemanget ut, också här i riksdagen, de flesta med skattesubventionerad städhjälp, och ropar: Vi vill inte ha tillbaka pigsamhället! Vad är det för Don Quijote-verksamhet som bedrivs? Jag känner ingen som vill ha tillbaka 30-talets pigsamhälle. Vad är det man försöker fäkta emot, mer än egna fördomar? Tänk att vi som skryter med att sitta i världens mest jämställda parlament inte kommit längre än att det måste hojtas om pigor så fort det blir tal om hushållsarbete. Det kan inte finnas många här som gjort klart för sig att hushållsarbete lika väl kan utföras av män. Det kan väl inte vara skattesubventioneringen i sig som gör att man manar fram en bild av 30 och 40-talens pigor. I så fall skulle så gott som varenda målare och snickare på vartenda bygge i konsekvensens namn kallas dräng. Tänk om vi, när vi talar om metallarbetare, skulle mana fram 30-talets arbetsmiljöer och situation för metallarbetarna. Vem skulle då säga något annat än att man inte vill ha tillbaka metallarbetarsamhället? Ibland kan man på konstutställningar höra att folk frågar varandra: Är det där en fin tavla? Då är det ofta någon som lyfter på glasögonen och tittar nere i högra hörnet, vad det står för signatur. Sedan säger man: Ja, det är ett fint konstverk. Det är signaturen som gör det. Jag har en känsla av att ni är alldeles för måna om att titta på varifrån förslagen kommer, när vi talar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ni ser efter om signaturen är den röda och den rätta. Jag tycker att det är trist. Sluta att nedvärdera nödvändiga arbetsuppgifter och gör något konkret för att dränera den svällande svarta sektorn! Socialdemokrater och vänsterpartister i Danmark ställer upp för arbeten inom hushållssektorn. Här i Sverige permanentar man i stället svartjobben genom sin passivitet. Det som inte syns finns inte, enligt en gammal känd devis. Det finns inte något enda parti som sitter inne med någon simsalabimlösning för arbetslöshetsproblematiken. Vi måste, inte för partipolitikens skull utan för medmänniskors skull, ta till vara alla tänkbara förslag och ibland nyttja idéer som förr förkastades. Vartenda ärligt, enskilt arbete som skapas är en vinst. Det är bättre med ett tidsavgränsat arbete än med tidlös arbetslöshet. Jag känner inte en enda människa i något parti som vill ha tillbaka klassamhället. Men i dag har vi i Sverige 364 000 människor som är öppet arbetslösa och sammantaget egentligen 1 miljon som saknar arbete. Glöm inte att ingen tjänst är värre än att vara livegen i arbetslöshet. Herr talman! Jag är övertygad om att käbblet om arbetslösheten måste bytas mot gemensamma konkreta tag. Det handlar också om politikens trovärdighet, att de problem som i dag utgör ett gigantiskt folkhälsoproblem åtgärdas. Folk undrar givetvis vad vi politiker är till för, om åtgärder ständigt skjuts på framtiden och vi inte tar itu med människors ängslan, för att inte säga förtvivlan. Herr talman! Jag vill gärna upprepa att det är alla riksdagspartiers ofrånkomliga uppgift att nu engagera sig för att vinna tillbaka förtroendet för politiken och politikerna. Vi har kommit till ett skede i demokratins Sverige då vi politiker av alldeles för många uppfattas som förvanskare av sanningen. Jag vet att när man drar fram sådana påståenden, skall man ofta tillvitas att man själv tror sig vara moraliskt bättre och därför har något slags mandat att mästra andra. Låt mig då ärligt och ödmjukt få deklarera att jag inte en enda sekund går omkring här i Riksdagshuset och inbillar mig vara bättre än någon annan. Men jag har i stort sett under hela mitt politiska liv - och det börjar bli långt - fått arbeta under enkla förhållanden och utan någon stark eller stor skyddande partiapparat. Enbart därför tar jag mig friheten att påstå att svenskt partiväsende måste rehabiliteras. Svensk politisk heder måste återupprättas. Jag tror att det är bråttom. Det är nästan rörande att se och läsa hur det ena partiet efter det andra nu inrättar etikkommitteér. Vi har tydligen kommit därhän att förtroendevalda måste få sig tillsagt att det är sanning och inte lögn som skall gälla, att det är skillnad på mitt och ditt. Vi skall inte inbilla oss att det behövs några nya, tidigare okända regelverk eller normsystem. Vi skall inte ytterligare en gång, bildligt talat, tro oss vara kallade att uppfinna hjulet. Jag har hört att en del politiker nu påstår att den politiska krisen bara är ett resultat av affärsvärldens etiska 80-talskris. Så enkelt är det självfallet inte! Vi har trott och vi tror att det alltid finns tekniska lösningar på allt. Men den sociala ingenjörskonsten räcker inte för att skapa hederlighet och respekt för sanning. En del gjorde sig löjliga över de formuleringar som vi medverkade till i den nya läroplanen. Där står det nu om "kristen tradition och västerländsk humanism", som en del av de grundvärden skolan skall förmedla. Det är dags också för oss i den här kammaren att inte skämmas över vårt värdemässiga kulturarv. Det är dags att i alla de sammanhangen våga göra gällande att ett samhälle som skall hållas ihop enbart av tekniska lösningar kommer att haverera, att det krävs sammanhållande etiska värderingar och att man måste våga tala om varifrån dessa hämtas och vilka de är. Det fordras faktiskt nu, inte som ett ynkligt önskemål utan som ett oavvisligt krav, att politiker, ungdomsledare, företagare, fackliga företrädare tar på sig rollen att vara föredömen. Det är inte detsamma som moralism. Det är inte detsamma som att vi tror oss vara felfria. Det är detsamma som att vi tar ansvar för demokratin. Jag hörde ett socialdemokratiskt kommunalråd i TV-programmet Kvällsöppet deklarera att de tio budorden duger utmärkt. Professorn i psykiatri, Lars Jacobsson uttalade sig nyligen i Kommun Aktuellt. Han sade detsamma. Författaren Stig Claesson, Slas, skriver att de tio budorden kanske är vårt viktigaste kulturarv. I något slags vanföreställning har sentida generationer trott sig om att kunna anpassa moral och etik efter rådande praxis. Så har vårt viktigaste kulturarv till dels förslösats. Verkligheten har nu drivit oss tillbaka till intresset för sanning och rätt, heder och anständighet. Talet om den värdemässigt neutrala staten är, som väl är, på utdöende. Herr talman! Jag vill i sammanhanget också gärna påpeka att det är synnerligen viktigt att vi i partiers valrörelsepropaganda och agitation inte bygger in falskspel och dribbel med sanningen. Jag tror att ruffel och fiffel ofta börjar med ord. Varför skulle den som står för otrohet i ord och propaganda visa trovärdighet mot skattebetalare och i sitt beteende? Herr talman! Under de senaste månaderna har vi flera gånger kunnat läsa och höra hur ungdomar ser på framtiden, vad de värderar. Jag hoppas resultaten har nått oss alla. Man värderar familjemiljön. Man vill ha en mindre förflackad tillvaro än den man själv ofta upplevt. När nu parti efter parti bildar etiska kommittéer och söker efter normer och rättesnören, glöm då inte att också uppvärdera familjen, den öppna generösa, ansvarstagande och normöverförande gemenskap som inte kan ersättas med institutioner. Vi kristdemokrater har publicerat en rapport på temat Mer tid för barnen. Jag har all respekt för debatten om sextimmarsdag. När Birger Schlaug säger att det väl inte är någon naturlag med 40 timmars arbetsvecka, frågar jag mig alltid om någon enda människa hävdat detta. När Gudrun Schyman vill minska veckoarbetstiden till 30 timmar är det inte svårt att förstå att många i hårda och slitsamma arbeten känner sig tilltalade. När hon påstår att man skulle kunna gå från 40 till 30 timmar med bibehållen lön borde förstås alla inse att hon tappat kontakten med verkligheten och dansat ut i den totala populismen, på tal om folkrörelser. Vi kristdemokrater skulle önska att alla dessa arbetstidsdebatter som ledstjärna eller motivation hade: Mer tid för barnen. Visst skall vi syssla med självförverkligande. Visst skall vi ivra för egen personlighetsutveckling. Men i hela vårt svenska samhälle borde det faktiskt eka i dag: Mer tid för barnen! Då är det orimligt att inte avskaffa nuvarande monopoltänkande och förmynderi. Föräldrar måste få känna sig betrodda. Riksdagspartier, vare sig de finns till höger eller till vänster, beter sig oklokt, menar jag, när de nu tydligen bestämt sig för att försämra bostadsbidraget just för de föräldrar som bestämt sig för att ge mer tid åt barnen. Valfrihet är det naturliga och odiskutabla. Är det något man kan vara tvärsäker på, också ekonomiskt, så är det att det vi satsar på barnen får vi mångfalt igen i trygghet och trivsel. Herr talman! Vi har ofta hört statsministern deklarera att alla skall vara med och bära bördor eller dra sitt strå till stacken för att räta upp vårt lands finanser. Detta är knappast ett rimligt påstående. Pensionärer som enbart har folkpension och pensionstillskott skall enligt vår bestämda mening inte vara med och bära tyngre bördor. Det är inte rimligt att försämra deras bostadsbidrag och att göra deras medicin och tandvårdskostnader ännu högre. Så gott som dagligen kan vi läsa hur kommuner och landsting minskar resurserna till vården. Stockholms läns landsting skall minska resurserna med tre miljarder kronor. Att den politiska ledningen kan få detta att presenteras som nära nog en förbättring för Stockholmsregionens vårdbehövande är väl snudd på politiskt bedrägeri. Om det skulle vara så att det går att dra ned med tre miljarder - och att detta inte innebär en försämring - då bör ju nästan tidigare politiker och tjänstemän utpekas som rånare av traktens skattebetalare. Ärligheten kräver självfallet att man tillstår att vården för närvarande dramatiskt försämras. Jag hörde Gudrun Schyman stå här och fråga partiet vad det svarar sina medlemmar. Det kunde vara väldigt intressant att få höra Gudrun Schyman berätta vad hon svarar sina väljare här i Stockholmsregionen som är med om att dra ned 3 miljarder kronor - trots att hon var ute och lovade i valrörelsen att här skulle det minsann inte dras ned någonting! Här skulle man hålla på den nivå som rådde, och man kritiserade en tidigare neddragning på en miljard. Vad svarar Gudrun Schyman sina väljare? Jag känner till det där knepet att gå på andra partier och fråga: Vad svarar ni? Svara själv! Vad svarar Vänsterpartiet sina väljare? Ni visste ju, när ni var ute i valrörelsen 1994, läget för Stockholms läns landstings ekonomi. Jag kan inte tänka mig något annat. Enligt Landstingsförbundets ordförande, socialdemokraten Bengt Holgersson, måste Landstingsförbundet dra ned sin verksamhet med 6 %. Samtidigt flaggar HSU 2000, den stora sjukvårdsundersökningen, om att vården kommer att behöva ett resurstillskott på 8 %. Jag kan lova att vi kristdemokrater, med den tonstyrka vi har, kommer att se det som en huvuduppgift att i tid och otid hävda att vården inte får försämras, och att i synnerhet den s.k. oglamourösa vården måste erhålla resurser så att varje människa får en värdig behandling. Herr talman! Det kan heller inte tolereras att gravt handikappade skall utsättas för besparingar. Medmänniskor som har behov av personlig assistent kan omöjligt tillhöra de grupper som skall behöva ta ansvar för 80-talets sus-och-dus-ekonomi. Vi kristdemokrater vill också livligt beklaga att Sverige nu låter världens fattiga, de som saknar allt, vara med och betala. Hur kan man anse att de som till och med saknar ett glas rent vatten skall behöva vara med och städa upp efter bankkrascher och plastkortshärvor? Det kunde nog vara på sin plats att erinra om ett uttalande av John F Kennedy. Han sade vid något tillfälle att om vi få rika i världen inte bryr oss om de många fattiga, så har vi snart inga rika att bry oss om. Girigheten är roten till allt ont. Det märks i många sammanhang, t.ex. när det är tal om fallskärmar och löneavtal för höga chefer. Det märks också när vi här i kammaren börjar tala om att vi först måste se om vårt eget hus. Nu sviker den regering, som nära nog försökt monopolisera talet om global solidaritet. Den sviker de sämst ställda. Det borde finnas en rodnad över statsrådens ansikten i dag just av den anledningen.